Herr talman! I propositionen Barns rätt att komma till tals tas barns rätt upp, och ett antal lagförslag för att förbättra denna presenteras. Det är välkommet. Men vi i Miljöpartiet vill gå längre än regeringen. Barn får inte ses som en del av familjen utan måste liksom vuxna betraktas och behandlas som enskilda individer. En egen talerätt är ett stort steg mot att ge barn samma rättssäkerhet som vuxna och en starkare roll som målsägare. Alla som ser barn som egna invidider med samma rättssäkerhet som en vuxen borde tycka att det är en självklarhet, om inte t.o.m. en fundamental rättighet - en mänsklig rättighet - att även barn skall få uttrycka sig i frågor som rör dem själva. Barnens Rätt I Samhället kommer genom Barnens Hjälptelefon i kontakt med tusentals barn mellan nio och femton år årligen. Dessa kan enligt Barnens Rätt I Samhället föra sin egen talan med väldigt stor tydlighet. Min egen erfarenhet av ungdomar är densamma. Jag har erfarenhet både av andra ungdomar och från min egen barndom, som inte ligger så långt borta. Den vuxna världen har en tendens att omyndigförklara barns åsikter. Mål om vårdnad och umgänge skall naturligtvis avgöras för barnets bästa. Det är naturligt att barn skall ha talerätt. Vi i Miljöpartiet anser att denna talerätt skall gälla från det att barnen är tolv år. Vi vill att barn under tolv år skall få möjlighet att komma till tals precis på det sätt som regeringen föreslår. Hur är det i dag? Även om det skall vara hänsynen till barnets bästa som skall avgöra handlar vårdnadsprocesser fortfarande ofta om vem av föräldrarna som skall ha rätt till barnen. Det är verkligen dags att äntligen bryta detta synsätt och i stället se barn som en självständig part med egna intressen. Att ge barn denna rättighet medför inte att konflikter mellan föräldrarna trappas upp, såsom utskottet anser. Snarare tror jag att denna rättighet kommer att göra att fler föräldrar försöker lösa vårdnads och umgängesfrågor utan att dra i gång processer. Vi vill att åldersgränsen tolv år även skall gälla processbehörigheten i de sociala målen. Vi kan inte se att barn skall ha talerätt i vissa ärenden och inte i andra. Vi tycker inte att det finns några skäl att i vissa sammanhang använda en femtonårsgräns och i andra en tolvårsgräns. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 1 och 2. Avslutningsvis vill jag säga att det är oerhört viktigt att barnens rättigheter tillvaratas i alla sammanhang. Vi från Miljöpartiet anser att man skall införliva FN:s barnkonvention med svensk lag. Vi vill att FN:s barnkonvention i sin helhet skall införlivas med svensk lag i stället för att den, som Vänsterpartiet föreslår, läggs in under föräldrabalken. Vi hoppas att regeringen återkommer när det gäller förbättringar som handlar om barns rättigheter. Det handlar om barnens rätt år 2000, när vi går in i det nya årtiondet.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till betänkandet LU2, föranlett av propositionen 1994/95:224 om barns rätt att komma till tals. Riksdagen har också att ta ställning till 13 motioner, varav två väckts med anledning av propositionen och elva under den allmänna motionstiden. Justitieutkottet har yttrat sig och ställer sig bakom propositionen samt yrkar avslag på motionerna L50 och L51. Till betänkandet finns det reservationer samt ett särskilt yttrande. Jag återkommer med kommentarer till dessa strax. Frågorna om barns rätt initierades av lagutskottet hösten 1990 genom ett tillkännagivande. Syftet med propositionen är att skapa garantier för att barn i Sverige får komma till tals i mål och ärenden i domstolar. Någon allmän talerätt för barnen föreslås inte. Däremot föreslås att en bestämmelse om att rätten är skyldig att i ärenden om vårdnad och umgänge ta hänsyn till barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad införs i föräldrabalken. I föräldrabalken och i namnlagen föreslås en bestämmelse vad gäller bedömningen av lämpligheten av att en adoption äger rum respektive namnbyte. Rätten har att ta hänsyn till att detta är förenligt med barnets bästa. En majoritet av lagutskottet står bakom betänkandet. Därför tänker jag inte utveckla innehållet mer, utan jag går direkt in på de frågor som har resulterat i reservationer eller särskilt yttrande eller där utskottet har gjort särskilda skrivningar. Jag kommer att göra mina kommentarer momentvis. föreslagit ett tillkännagivande om talerätt för barn, dvs. argumentations och klagorätt. Också Tanja Linderborg, Vänsterpartiet, har fört fram samma åsikt i motion L51, yrkande 1. En reservation har lagts fram av Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans om detta. Bakgrunden till utskottets och regeringen syn på att ge barn rätt att komma till tals, men inte ge dem talerätt, är att vi vill få till stånd samförståndslösningar i familjerättsliga mål och ärenden. Orsakerna är flera. Vi anser att barn har rätt till bägge föräldrarna även när föräldrarna inte lever ihop. Med talerätt är det lätt att barnen blir en bricka i det spel som många föräldrar går igenom t.ex. i vårdnadsmål. Barn skall inte tvingas ta ställning för eller emot någon förälder inför domstol. Däremot skall de i en mer barnvänlig miljö - domstolen är många gånger inte någon vänlig miljö ens för vuxna - av en icke inblandad peson få hjälp med att tala om vad som är svårt. Om barnet har en åsikt skall det sedan få möjlighet att framföra den. och motion L51, yrkande 2. Det handlar just om att ge barnen processrätt från tolv års ålder. Majoriteten av remissinstanserna har föreslagit att processrätt skall gälla från 15 års ålder. Skälet till det är att barn inte är tillräckligt mogna att föra talan på egen hand. Att barn har talerätt i sociala mål och ärenden enligt LVU, som bl.a. Yvonne Ruwaida var inne på, beror på att barnen har en motpart - det allmänna. Så är det inte enligt familjebalken och enligt förslaget om namnlagen. Här är det den egna mamman och pappan som är motparten, vilka man hela livet skall fortsätta att umgås med. Så går jag över till frågan om den gemensamma vårdnaden. Agne Hansson och Birgitta Carlsson, båda c, har yrkat bifall till Ju809, yrkande 4. Motionen handlar om insatser mot våld. Yrkande 4 handlar om att ge barnen rätt till båda föräldrarna. Vi anser att frågan om kontakt med båda föräldrarna i samband med vårdnadsutredningar tillgodoses i propositionen genom barnets rätt att komma till tals. I övrigt kommer det ett särskilt betänkande om vårdnadsfrågor nästa år, och vi har att ta ställning till det i utskottet. Det har vi också från utskottets sida skrivit en särskilt starkt text om i betänkandet. Så går jag vidare till frågan om kostnader för umgänge med barn. Tanja Linderborg från Vänsterpartiet har yrkat bifall till motion So618, yrkande 6. Motionen handlar om familjepolitiken. Frågan om bidrag till umgängesresor kommer att behandlas av Underhålls och bidragsförskottsutredningen, vars betänkande också kommer att behandlas under nästa år. Också här har utskottet gjort en särskilt stark skrivning. Så kommer jag vidare till frågan om ytterligare reformarbete. Tanja Linderborg har i en reservation yrkat bifall till motion L407, som handlar om att påbörja ett lagstiftningsarbete för en barnbalk. Lagutskottet har tidigare när denna fråga varit uppe konstaterat att föräldrabalken står i överensstämmelse med FN-konventioner, bl.a. barnkonventionen. Likaså har utskottet konstaterat att arbetet de senaste åren mycket starkt har varit inriktat på att ge barnen stöd också i den svenska lagstiftningen. Slutligen, herr talman, vill jag gå över till det särskilda yttrande som gjorts av Yvonne Ruwaida. Det handlar om upphävande av vårdnad och umgänge vid misshandel och sexuella övergrepp. För oss som har arbetat med dessa frågor väldigt länge är det en självklarhet att alltid beakta barns bästa. Mycket tack vare det fantastiska arbete som många kvinnor har gjort vid de frivilliga kvinnorjourerna och genom annat frivilligt arbete har vi sedan 70-talet sett till att barn i Sverige har det bättre än barn i många andra länder. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande LU2, ärende 14. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Konventionen om barnets rättigheter från år 1989 stadgar i artikel 12 att barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Detta borde inte minst gälla då ett barn berörs av ett domstolsbeslut. Olika lösningar kan väljas för att tillförsäkra barnet rättigheter. Den nu gällande lagstiftningen har sökt tillförsäkra barnen en rätt att komma till tals t.ex. i vårdnads och umgängesmål dels genom motivuttalanden om att barnets önskemål skall beaktas, dels genom en särskild lagbestämmelse om att barnet i vissa fall kan höras inför rätten, dels genom bestämmelser om vårdnads och umgängesutredning genom socialnämndens försorg. Enligt en allmän princip i vår rättsordning skall var och en som har ett av rättsordningen skyddat intresse också ha talerätt rörande det intresset. Denna princip har uppmärksammats av utredningen om barnets rätt, SOU 1987:7. Utredningen föreslår att barnets talerätt i mål om vårdnad och umgänge enligt föräldrabalken samt i mål om verkställighet av domar och beslut i sådana mål skall omfatta en argumentationsrätt och en klagorätt. Barn skall med andra ord inte ha rätt att kunna ta initiativ till en process mot föräldrarna om att vårdnaden skall tas ifrån föräldrarna eller endera av dem. Åldersgränsen för barns processbehörighet föreslås i utredningen sänkas från 15 år till tolv år. Dessa processbehöriga barn skall enligt utredning kunna få rätt till ett offentligt biträde. En sådan talerätt uppfyller enligt kristdemokraternas mening på ett mer tillfredsställande sätt barnkonventionens krav i artikel Ett barn som fyllt tolv år är fullt medvetet om vad som händer och bör få möjlighet att påverka sin framtid. Att frånta ett äldre barn denna rättighet vore att försätta barnet i en betydligt sämre situation än den påfrestning en domstolsprocess kan innebära. Den instabilitet en osäker tillvaro utgör är betydligt svårare för barnet att hantera än eventuella åsikter som förs fram av föräldrarna i syfte att påverka barnet. Ett barns relation till föräldrarna måste bygga på tillit och respekt, inte tvång. Att ta hänsyn till barnets bästa innebär att ge barnet en rätt att vara part i rättegången. Utskottsmajoriteten tycks mena att en talerätt för barn skulle vara "ett steg i fel riktning" för att få till stånd samförståndslösningar. Jag delar inte den uppfattningen. Om föräldrarna vet att barnet kan komma att uppträda som part i processen kan detta medföra att de drar sig för att starta en vårdnads eller umgängesprocess. På så sätt kan barns talerätt gynna samförståndslösningar och minska antalet processer i domstol. Ett argument som regeringen för fram mot en talerätt är att målen skulle bli mer komplicerade. Detta är ett mycket svagt argument. Det viktigaste måste väl ändå vara att med barnet i centrum få en allsidig belysning, och inte i första hand att vara orolig för att målen blir komplicerade. Regeringens förslag går inte tillräckligt långt. När det gäller ekonomiska förhållanden över huvud taget har barn genomgående talerätt. Vidare anses barn ha talerätt och således rättsordningens skydd för sina intressen i vissa mål som gäller personliga förhållanden men inte i andra. Således betraktas barnet som part i mål om vård enligt LVU. När det gäller den antalsmässigt största gruppen av mål som rör barn, nämligen den där föräldrarna efter en skilsmässa eller i annat sammanhang gör upp om eller tvistar om vårdnad och umgänge, har barnet däremot inte talerätt. Även om det ganska länge varit hänsynen till barnets bästa som skall avgöra utgången i en vårdnadstvist, handlar dock vårdnadsprocessen fortfarande ofta om vem av föräldrarna som skall ha rätt till barnet. Inger Segelström säger i debatten här i dag att barnet inte skall behöva ta ställning till den ene eller andre föräldern. Nej, just det. Barnet kanske har en egen uppfattning och en egen vilja som inte överensstämmer med den hos någon av föräldrarna. Tiden är nu mogen att bryta detta synsätt och i stället se till att barnet som en självständig part med egna intressen kan föra talan. En talerätt för barn också i vårdnadsfrågor skulle medföra ett mer enhetligt synsätt inom olika rättsområden. Det är svårt att motivera att barnet skall ha talerätt i vissa mål och ärenden men inte i andra. Mot bakgrund av det anförda förordar kristdemokraterna att regeringen snarast möjligt lägger fram ett förslag om talerätt för barn över tolv år. Kristdemokraterna står bakom sina motioner i detta betänkandet, men jag yrkar för tids vinnande endast bifall till den gemensamma reservationen nr 1.
Herr talman! Michael Stjernström säger att man inte skall tvinga barn att ta ställning vad gäller föräldrarnas oenighet vid skilsmässa. Men det är åtminstone den erfarenhet alla har när det blir en domstolsprocess. Skall man vara part måste man ta ställning, annars har man inget mål. Det finns i dag inte någon som går till domstol om det inte är så att man tänker driva talan för den ena eller andra sidan. Det är faktiskt skillnad, Michael Stjernström, när man driver sociala mål och ärenden enligt socialtjänstlagen. Då har man det allmänna som motpart. Det kan då vara av vikt att barnen får föra fram sin åsikt. I de mål vi här talar om är motparten den egna mamman och pappan som man har för resten av livet. Vi menar att det inte är riktigt att försätta barn i den situationen. Det är därför som vi i stället har stannat för den andra lösningen.
Herr talman! Som jag tidigare sade är det inte meningen att ett barn skall kunna starta en process mot sina föräldrar. Det är alltid föräldrarna som bestämmer om en process skall startas, mamman eller pappan. Men när en process tyvärr har inletts - och man inte har kunnat få någon samförståndslösning - skall man enligt gällande lagstiftning lyssna på och respektera barnets uppfattning. Om man lägger stark vikt vid detta finns det inte någon anledning att inte gå hela linan ut och verkligen ge barnet talerätt och rätt att vara part i rättegången. Det kan faktiskt vara så att barnet har en annan uppfattning än vad den ena eller den andra parten har, och varken delar sin mammas eller pappas uppfattning i frågan. Det är därför viktigt att barnet får den yttersta rätten att föra sin egen talan.
Herr talman! Jag måste återigen fråga om Michael Stjernström verkligen anser att en domstol är en bra miljö för en tolv eller trettonåring att ta ställning till vem av föräldrarna som har rätt eller fel. Den är ändå den situationen man som barn hamnar i när man inte kan välja bägge föräldrarna, som de flesta barn vill. Barnen kommer att tvingas att i denna offentliga miljö som en domstol ändå är att säga ja till den ena och nej till den andra. Det är det som vi menar inte är lämpligt. Detta bör barn få framföra tillsammans med professionell personal. Det kanske inte ens är så att barnet vill ta ställning.
Herr talman! Det är självfallet inte någon lämplig miljö för ett barn att tvingas vistas i en domstol. Det är inte heller någon lämplig miljö för oss vuxna att vara i en domstol och tvista. Det bästa vore om man kunde lösa det på frivillighetens väg genom samförståndslösningar utanför domstol. Men som yttersta möjlighet har vi ändå domstolsväsendet att vända oss till om vi inte kan lösa våra tvister själva. När en process väl är startad är det mycket viktigt att barnet har en talerätt. Den möjligheten behöver självfallet inte utnyttjas alla gånger. Vill barnet inte i rättegång ha någon uppfattning behöver det inte vara part. Men barnet skall ha den möjligheten. Det tycker jag är viktigt.

Herr talman! I detta betänkande behandlas Utlänningsnämndens roll. Riksdagens revisorer har mycket förtjänstfullt studerat Utlänningsnämndens arbete. Jag tycker att det bl.a. är av stort värde att revisorerna tar upp frågor som ansvarsfördelningen mellan Utlänningsnämnden och regeringen. Inte minst viktigt är nämndledamöternas möjligheter att ta del av handläggningen och hur detta skall kunna ske utan att sekretessen träds för när. Jag anser också att det är viktigt att förhållandet mellan nämndärenden och ordförandeärenden blir sådant att rättssäkerheten efterlevs och förstärks samt att nämndledamöterna har en betydande insikt om vilka ärenden som finns hos Utlänningsnämnden. Det är därför glädjande att Utlänningsnämnden, vilket framgick vid en hearing som vi hade, är beredd att pröva någon form av lottning eller slumpmässigt urval vid fördelningen av ärenden mellan nämnderna och ordförandena. I reservation 2 har Folkpartiet anslutit sig till revisorernas åsikt att Utlänningsnämndens roll inte blev riktigt klarlagd vid dess tillkomst och att ansvarsfördelningen mellan regeringen och Utlänningsnämnden tycks vara oklar. Vi delar den uppfattningen och att det är viktigt att rollfördelningen snarast klargörs. Herr talman! Utskottsmajoriteten har i allt väsentligt i det här betänkandet hänvisat revisorernas förslag till beredning av de utredningar som arbetat. Jag ser med stort intresse fram mot en ny, human flyktingpolitik, som Socialdemokraterna säger sig företräda. Invandrarministern utropade i förra veckans interpellationsdebatt att den borgerliga regeringen inte hade uträttat någonting men att Socialdemokraterna skulle göra det. Förhoppningarna är inte stora, herr talman, att den socialdemokratiska regeringen vill, kan eller har förmåga att förändra flyktingpolitiken till det bättre. I reservation 5 tar vi upp frågan om medborgarvittne. Vid det framtida flyktingmottagandet skall den första bedömningen kunna göras mycket tidigt vid ankomsten. Vi anser då att Invandrarverket eller Polisen bör kompletteras med ett medborgarvittne som utsetts av frivilligorganisationerna. Om myndigheten vill avvisa och medborgarvittnet inte anser det, tycker vi att ärendet automatiskt skall gå vidare till utredning. Herr talman! En annan fråga som är väsentlig är länderkunskapen, då den är avgörande för asylhanteringen. Det är mycket viktigt att såväl Invandrarverket som Utlänningsnämnden och regeringen var för sig noga följer utvecklingen och inhämtar kunskaper. Vi vill påpeka att i detta arbete är frivilligorganisationernas kunskaper av mycket stor vikt. Jag delar Flyktingpolitiska kommitténs uppfattning att det är viktigt att ta till vara den erfarenhet och det engagemang som frivilligorganisationerna bidrar med. Jag ställer mig därför bakom utredningens förslag att frågan bör utredas vidare. Herr talman! Med tanke på den knappa tid vi har i dag, avslutar jag mitt anförande här och yrkar bifall till reservationerna 2 och 5.

Herr talman! Det betänkande vi har att behandla heter Utlänningsnämndens roll i invandrings och flyktingpolitiken. Riksdagens revisorer har, på initiativ av socialförsäkringsutskottet, granskat Utlänningsnämndens roll och lagt fram en del förslag. Granskningen har främst rört handläggning av ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Innan jag går in på de enskilda detaljerna i granskningen och förslagen, vill jag ta upp en av Utlänningsnämndens roller i invandrings och flyktingpolitiken - en roll som inte har belysts av Riksdagens revisorer - nämligen rollen att som myndighet tillämpa svensk lagstiftning. Det sägs att det inte finns något folk som går sina myndigheter så troskyldigt till mötes som svenskarna. Och det är nog sant i de flesta fall. Jag tror aldrig att jag har kontrollerat t.ex. skattemyndighetens beslut, vare sig det gällt pengar tillbaka eller pengar att betala tillbaka. Vad gäller Utlänningsnämnden är dock förhållandena annorlunda. Där upplever jag ganska ofta att de beslut om avslag som nämnden levererar inte har någon förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Jag, och många med mig, blir kontaktade av frivilligorganisationer och av enskilda människor om enskilda fall där Utlänningsnämndens beslut uppfattas som inhumana och i strid med svensk lagstiftning. Och faktum är att jag i många fall tvingas hålla med dem. I många fall har Utlänningsnämnden i sin rättstillämpning visat att den inte respekterar vare sig vår inhemska lagstiftning eller Sveriges internationella åtaganden. Det har med andra ord uppstått en djup förtroendeklyfta mellan myndigheten och de människor som är engagerade i flyktingfrågor. Särskilt upprörande är att människor med lång erfarenhet, kända och respekterade - både nationellt och internationellt - upplever samma sak. Det internationella åtagande som upprört folksjälen den senaste tiden är hur Utlänningsnämnden tolkar FN:s barnkonvention. Hos Utlänningsnämnden finns i dag ett antal fall där barnkonventionens anda borde väga tungt vid totalbedömningen. Jag har i tidigare debatter nämnt några, och jag nämner dem igen: Evelyn Barrantes, Chrisen Fernando och en peruansk familj med fyra handikappade barn. Jag har inte för avsikt att gå in i detaljerna i de enskilda fallen - däremot diskutera förtroendeklyftan mellan Utlänningsnämnden och det allmänna rättsmedvetandet. Vad gäller Evelyn Barrantes engagerade sig socialassistenter, människor i området, polisen och frivilligorganisationer. Vad gäller Chrisen Fernando har TV 4:s nyhetsprogram, TV Stockholm och Kvällsöppet har tagit upp fallet. Vad gäller den peruanska familjen har frivilligorganisationerna på deras bostadsort engagerat sig. Detta är människor med lång erfarenhet av frivilligt flyktingarbete, människor med lång erfarenhet av arbete med barn. Deras erfarenhet kan inte bara sopas under mattan med motiveringen att de inte vet vad de pratar om. Dessa människor protesterar genom att skriva brev till statsministern och invandrarministern. Och de gör det därför att de anser att en del av de beslut som gäller barn och barnfamiljer strider mot humanitetens krav. När Dagens Nyheter den 16 oktober i år tar upp två enskilda fall på sin ledarsida och citerar brevet från Svenska barnläkarföreningen och anser att svenska domstolar underkänner barnkonventionen går Utlänningsnämndens ordförande, Johan Fischerström, i svaromål. Han "finner det anmärkningsvärt att DN gör detta påstående på grundval av ett sådant synnerligen begränsat material". Men när det gäller barnkonventionen är inte två barn ett begränsat material - inte ens ett barn, som inte behandlas i enlighet med barnkonventionen, är ett begränsat material. Barnkonventionen gäller alla barn. Inte för en sekund tror jag att barnkonventionen innebär att det går att acceptera en viss procent barn som spill, på samma sätt som man räknar med ett visst spill inom industrin. Det är för att denna förtroendeklyfta mellan myndighet och engagerade människor finns som Svenska barnläkarföreningen m.fl. skriver i sitt brev till statsministern och invandrarministern: "Den ömsesidiga irritation som nu är ett faktum är inte konstruktiv och kan i värsta fall innebära ett hinder för Sveriges fortsatta åtaganden inom flyktingområdet. Vi måste hitta en bättre form för samarbete byggt på ömsesidigt förtroende. Vi vill be regeringen ta initiativ till en sådan dialog mellan berörda parter, och vi är från våra organisationer beredda att medverka på lämpligt sätt". Utlänningsnämndens roll är att tillämpa de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutar om. Statsminister Ingvar Carlsson har nyligen i en debatt här i kammaren sagt att det är självklart att vi, när vi skrivit under en FN-konvention, i våra lagar, regler och i vår handläggning skall följa barnkonventionen och dess anda, vilket Anna Hedborg också bekräftade i ett svar till mig här i kammaren. Statsrådet Hedborg lade dessutom till att domstolar och myndigheter har att kontrollera att deras beslut inte står i strid med barnkonventionen. Och det är bra, det är ett stöd för dem som arbetar med att bevaka att Sverige följer barnkonventionen. Men det räcker alldeles klart och tydligt inte. Och jag förstår inte regeringens passivitet i detta sammanhang. Regeringen är lika troskyldig vad gäller sina myndigheter som det svenska folket, och regeringen underkänner därmed också information och synpunkter från de frivilligorganisationer som har lång erfarenhet av flyktingarbete och som arbetar för att respekten för de mänskliga rättigheterna skall upprätthållas även i Sverige. För dess värre behöver vi sådana organisationer. FN:s kommitté som bevakar att länderna följer barnkonventionen kommer att göra en ny utvärdering 1997. Thomas Hammarbeg som är Sveriges representant i den kommittén har redan uttalat att allvarlig kritik kommer att riktas mot Sverige. Herr talman! Ytterligare ett exempel på hur Utlänningsnämnden tillämpar svensk lagstiftning och förordning är hur man behandlar människor som älskar varandra. Socialförsäkringsutskottet tog - före min tid här - initiativ för att lösa de problem som de svenska kvinnor som är gifta eller sambor med utländska män har. Utskottet var av den uppfattningen att de ändringar som kom till stånd i och med betänkandet om vissa ändringar i utlänningslagen skulle räcka för att lösa problemen. Betänkandet behandlades efter det att jag kommit in i riksdagen, så jag vet vilket allvar och vilka avsikter som ligger bakom betänkandetexten. Nu får jag - och säkert fler med mig - rapporter om att så inte är fallet. Det har tvärtom blivit svårare, sägs det. Härom veckan ringde en kvinna till mig. Hon var höggravid och skulle föda samma vecka. Hon är gift med en afrikansk man. Han och hans afrikanska familj, bestående av föräldrar och syskon, har varit på flykt från sitt hemland i 20 år. Hela familjen, utom denne man som är gift med en svensk kvinna och far till en svensk medborgare, har fått uppehållstillstånd. Anledningen till avslaget är att han inte tillräckligt har kunnat styrka att hans fru och hans kommande barn kommer att lida om han avvisas. Det finns fler sådana exempel på hur Utlänningsnämnden tillämpar de lagar och förordningar som riksdagen har antagit, exempel som visar på att Utlänningsnämnden inte alltid tillämpar lagar och förordningar så som vi har menat. Det faktum att förtroendeklyftan mellan Utlänningsnämnden och de organisationer som arbetar med flyktingar har ökat, det faktum att flera av riksdagens ledamöter i frågestunder ställer frågor just kring Utlänningsnämndens beslut, borde varit det huvudsakliga föremålet för revisorernas granskning. Det innebär inte att de frågeställningar som revisorerna tar upp är oväsentliga. Något som inte heller har föranlett förslag från revisorerna är Utlänningsnämndens beslutsmotiveringar. I dag får de överklagande avslag med motiveringar som i de allra flesta fall är obegripliga. T.ex. den peruanska familjen jag nämnde tidigare. Familjen har fyra gravt handikappade barn, tre med en avancerad form av rakitis och en med hjärtklaffel. I Peru förföljdes de och eftersom det var svårt att fly med handikappade barn i Peru tog de sig till Sverige. Här har läkarna konstaterat att de behöver kontinuerligt medicinskt stöd för att kunna leva ett något så när drägligt liv. Trots detta avvisas familjen - och mamman är redan tillbakaskickad till Peru. Beslutsmotiveringen är att familjen kan använda sig av inre flyktalternativ. Utlänningsnämnden anser med andra ord att en familj med fyra gravt handikappade barn kan gömma sig någonstans i Peru, och när de blir upptäckta packa ihop de fyra gravt handikappade barnen och gömma sig på något annat ställe. För den familjen, för de som arbetat med att hjälpa dem och för mig hade det varit bra med en beslutsmotivering som vi begripit och som vi hade kunnat relatera till familjens situation. Det är därför glädjande att Asylprocessutredningen likaväl som Riksrevisionsverket har uppmärksammat frågan om bättre och relevanta beslutsmotiveringar. I dag har de olika myndigheterna som har att arbeta med frågor om uppehållstillstånd var sina länderinformationer. Varje myndighet inhämtar dessutom sin egen information. Detta kan leda till olika bedömningar av situationen i olika länder, vilket i sin tur kan leda till olika beslut. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att det finns en samlad information om situationen i olika länder och att ansvaret för den skall ligga på regeringen, allra helst med tanke på att det är regeringen som har det yttersta ansvaret för t.ex. praxisbildningen. Vi anser dessutom att regeringen bör inhämta vissa frivilligorganisationers synpunkter vid bedömningen, allra helst med tanke på att de ofta arbetar ute på fältet i de olika länderna, medan ambassadpersonalen umgås med representanter för respektive länders egna tjänstemän och regeringsföreträdare. Frivilligorganisationerna borde därför kunna tillföra viktig kunskap. Men med tanke på att Flyktingpolitiska kommittén har uttala att frivilligorganisationernas erfarenhet och engagemang är viktiga att ta till vara har jag avstått från att reservera mig. Såväl riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket har uttalat allvarlig kritik mot offentliga biträden. Bl.a. säger revisorerna att de under granskningen funnit att biträdena erhållit orimligt höga ersättningar för sin arbetsinsats. Jag vill i det här sammanhanget - och jag har också avgett ett särskilt yttrande i den frågan - påpeka att kritiken faktiskt återfaller på myndigheten själv. Myndigheten har att granska de räkningar som inkommit och om man inte utfört den granskningen är det myndigheten som felat. Det står dessutom Utlänningsnämnden och Invandrarverket fritt att inte förordna just de biträdena i fortsättningen. Ca 90 % av alla ärenden betraktas som enkla och så lika att de kan avgöras av tjänstemännen. Detta har uppmärksammats av revisorerna efter påpekande av Utlänningsnämndens ledamöter, som upplever gränsdragningen mellan vad som är enkla och komplicerade ärenden svår. Revisorernas förslag är att Utlänningsnämnden själv skall få i uppdrag att göra en utvärdering. Det förfarandet anser jag som mycket märkligt. Om man finner något fel, något som behöver ändras, så är det väl lämpligt att det utreds av annan part. Gränsdragningen är dessutom viktig för rättssäkerheten. Utlänningsnämndens ordförande, Johan Fischerström, säger i artikeln i Dagens Nyheter att det är viktigt att bedömningarna är enhetliga och att lika fall så långt som möjligt måste bedömas lika. Men när nu nämnden inte gör det, som t.ex. i Chrisen Fernandos fall, där Chrisens och hennes familjs situation inte är annorlunda än hennes farmors, farbrors, fasters och åtta kusiners, som alla beviljats uppehållstillstånd, kan ju verkligen arbetsordningen ifrågasättas. Det är därför av största vikt att ledamöterna engageras mer i arbetet. Herr talman! Vänsterpartiet har för ett år sedan framfört allvarlig kritik mot Utlänningsnämnden. Flyktingkonventionen tillämpas extremt restriktivt, vilket strider mot utlänningslagens förarbeten, och principen om "the benefit of doubt" har satts ur spel. Schematiska tumregler om betydelsen av dokumentlöshet, dröjsmål med att inge asylansökan eller s.k. inre flyktalternativ får bilda underlag för summariska avslagsbeslut. I åtskilliga fall har det förekommit att asylsökande med läkardokumenterade tortyrskador skickats tillbaka till sina bödlar efter beslut av Utlänningsnämnden. Nämnden kräver numera att en vuxen person redan skall ha gjort ett allvarligt menat självmordsförsök och att det skall föreligga fortsatt risk för suicid för att personen skall få uppehållstillstånd. I strid med utlänningslagen vägrar nämnden att ta hänsyn till förekomsten av s.k. praktiska verkställighetshinder. Nämndens ordförande har gått så långt att han i TV-aktuellt förklarat att Utlänningsnämnden inte skall beakta praktiska verkställighetshinder. I stället för att arbeta för att Sveriges internationella rykte som en pålitlig försvarare av att de mänskliga rättigheterna upprätthålls har Utlänningsnämnden gett högsta prioritet till att avarbeta balanser och en effektiv ärendehandläggning. Det är viktigt att ärenden avgörs snabbt och effektivt, men inte på bekostnad av rättssäkerheten och uppfyllandet av Sveriges internationella åtaganden eller tillämpningen av svensk lag. Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nr 1, mom. 2.

Herr talman! Den här debatten gäller socialförsäkringsutskottets betänkande 1 som handlar om Utlänningsnämndens roll i invandrings och flyktingpolitiken. Självklart står jag bakom alla reservationer som Miljöpartiet har fogat till betänkandet, och jag yrkar bifall till reservation 2, mom. 3, om Utlänningsnämndens roll, och reservation 4, mom. 6, om offentliga biträden. Vi kommer också att rösta med Folkpartiet och kds för reservation 5, mom. 8, om den går till votering, fast vi endast har ett särskilt yttrande i frågan och ingen egen reservation. Medborgarvittnen i handläggning av asylärenden är ett gammalt Miljöpartikrav. När det gäller behandlingen av asylsökande och bedömningen av dem handlar det till syvende och sist om vilken syn vi har på våra medmänniskor. Tycker vi att de skall behandlas som vi själva skulle vilja bli behandlade i liknande situation, eller skall de, som i vissa fall nu, behandlas med väntetider på upp till fyra fem år? Skall de ifrågasättas för att de inte har alla papper i ordning? Skall barnkonventionen upphöra att gälla på Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden? I ett antal avvisningsärenden har man låtit utlänningslagen stå över barnkonventionen i motiveringarna för en avvisning. Skall ett barn dömas till 30 dagsböter för snatteri för ibland mindre än 100 kr, just det straff som brukar vara tillräckligt för avvisning? Vilken svensk tonåring har fått 30 dagsböter för snatteri? Ändå skulle det inte spoliera hans eller hennes liv. Jag skall ta upp några exempel. En ung asylsökande familj, El Jaji, från Upplands Väsby, anmodades vid ett tillfälle att sända in sina pass. De skickade i stället sina personbevis och efter en ny anmodan sina pass. Detta togs som skäl till att de inte var samarbetsvilliga och fick därför inte del av den s.k. barnamnestin våren 1994. De är dock fortfarande kvar här, för man kan inte avvisa dem. Skall de få ett livslångt straff för ett sådant missförstånd, som dessutom snarast rättades till? Skall det gå till som med en ugandier som kom hit i december 1992 och som deltagit i väpnad kamp mot Musevenis NRA? Han flydde genom Sudan och hit. Hans far torterades till döds för sonens skull, själv är han också svårt torterad, vilket intygats från Röda korsets tortyrcentrum här i Stockholm. Skall han skickas tillbaka? Han har ju ett dödsstraff att vänta där. Han kommer aldrig att överleva det. Skall det gå till som med pojken och skorna? Det var en pojke som med några kamrater gick in i en affär och provade skor. Han hade inga särskilt bra kompisar, för när han provade tog de hans egna skor och stack iväg med dem, varpå han rusade efter dem med de nya skorna på sig. Man hann ifatt honom och han anklagades för att ha snattat. Det hjälper inte med en förklaring i ett sådant här fall. Det var ett relativt oskyldigt busstreck. Hade det varit en svensk pojke hade det säkert räckt om föräldrarna hade betalat skorna. Men de skall utvisas, varpå pojken blir så sjuk att han måste in på psyket för självmordsförsök. Han är fortfarande kvar där. På Utlänningsnämnden säger man: Vi kan ju skicka tillbaka resten av familjen. Vilken logisk kullerbytta. De hade ju inte gjort någonting!
Jag får erinra Ragnhild Pohanka att kammaren enligt riksdagsordningen inte får överlägga om lämpligheten eller rättsenligheten av myndighets avgörande i enskilt fall. Jag är tvingad att tillämpa de regler som gäller. Vi får alltså icke under kammarens överläggningar diskutera enskilda myndigheters beslut.
Jag erinrar om att vi, som jag sade, icke får överlägga om lämpligheten eller rättsenligheten av myndighets avgörande i enskilt fall. Däremot kan man gärna ta upp generella exempel, men icke enskilda fall. Så är riksdagsordningen.
Herr talman! Då lämnar jag pojken med skorna. Trovärdigheten ifrågasätts, eftersom tillägg till olika människors första redogörelse kommer fram efteråt. Vi gjorde studiebesök på tortyrcentrum, och där sade man att de som har varit utsatta för tortyr handlar precis så. Människorna är ju faktiskt skräckslagna, mycket rädda. De har varit plågade. De skäms också för att ha blivit torterade. De gör så småningom tillägg när de har fått förtroende för sin advokat eller sin handläggare. Då menar man att tilläggen inte skulle höra till, att de har gjort dem eftersom de har förstått att det kanske är lämpligt att komma med sådana skäl. Det är allvarligt att man ifrågasätter den asylsökandes trovärdighet när han har starka skäl. Jag tycker också att det är allvarligt att ifrågasätta trovärdigheten hos advokater, läkare och olika frivilligorganisationer. De lyder inte under en myndighet, så dem kan vi lämna åt sidan. Jag menar att den asylsökande skall behandlas så att nåd går före rätt i tveksamma fall. Läkare, psykiatrer och advokater som sätter sin yrkesheder i pant måste kunna bli trodda. Det är inte riktigt klokt att människor som genom kort eller lång utövning har dokumenterade kunskaper och trovärdighet plötsligt ifrågasätts av förtroendeläkarna. Det finns barnfamiljer som skadats så genom sin långa väntan och den misstänksamhet de blivit utsatta för att barnen har fått skiljas från föräldrarna, som faktiskt har blivit psykiska vrak och aldrig mer klarar att ta hand om sina barn. Skall detta behöva hända i vårt land? Här har myndigheterna ett stort ansvar och likaså vi politiker som dragit åt hårdare och hårdare, så att asylrätten nästan satts ur spel. Kurdistan har blivit så psykiskt nedgångna att ganska många sökt ta livet av sig eller går på starka mediciner medan de väntar. Här håller jag med alla som tidigare i dag och vid andra tillfällen har sagt att man måste skynda på asylprocessen, naturligtvis utan att rättssäkerheten sätts ur spel. Den hårdnande attityd som myndigheterna visat gentemot flyktingar och även det svaga skydd man ger dem mot grova och mindre grova rasistiska övergrepp ökar bara grogrunden för rasism och främlingsfientlighet. En generös flyktingpolitik ger generösare människor även bland allmänheten. Den lilla grupp internationella brottslingar som kommer hit får man naturligtvis ha särskilda regler för. De finns också. En icke generös hållning uppmuntrar de rasistiska stämningar vi nu har i samhället. Det är inte de som är orsak till det, men det finns en ytterligare tanke, att om myndigheterna är så pass hårda måste det finnas skäl för detta. Vad är missbruk av asylrätten? Ja, det är inte när en flykting som inte får stanna har sökt asyl. Jag kan tycka att vi kanske missbrukar asylrätten om vi sänder tillbaka människor till förföljelse, försvinnande och förtryck, ibland till tortyr. Vad kan man göra för att ha ett bättre och ett värdigt asylförfarande? Förkorta handläggningstiderna är kanske det första. Det är ett eko från varje debatt vi har. Fortfarande behövs detta göras. Öka den muntliga handläggningen. Då Utlänningsnämnden besökte utskottet för ett par veckor sedan medgav Johan Fischerström att de inte så ofta hittills använt muntlig handläggning, och det var bl.a. för att det är tidsödande och för att man velat få undan högarna av ärenden. Men nu skulle det kunna fungera bättre. Riksdagens revisorer har också skrivit detta ganska tydligt. Det står också i Asylutredningen och Invandrarutredningen att Invandrarverket inte skall avvisa någon som inte har fått en muntlig handläggning. Det tycker vi är utmärkt. Alla förhandlingar och förhör måste göras med förtroende för den eller de personer som skall handläggas. Ömsesidigt förtroende är det som helst skall uppnås. Men då det inte gäller ett förhör eller ett samtal mellan likvärdiga parter måste den starkare parten, dvs. Polisen, Statens invandrarverk eller Utlänningsnämnden ange tonen i ord och skrift för att bygga upp ett förtroende. Medborgarvittnen, kompetenta juridiska biträden, som har nämnts här förut, och en generös utgångsattityd från personalen på myndigheten är en nödvändighet. Jag vet att förståelsen för den personalen inte är tillräcklig. De behöver kanske terapi eller i alla fall samtal för att orka med den svåra uppgift som de har. De blir lätt utbrända. Där kunde man kanske göra någonting. Att tala om enkla och komplicerade ärenden hos Utlänningsnämnden är ganska fåfängt då de flesta ärenden som överklagas dit är mer eller mindre komplicerade. De s.k. enkla avgörs av ordföranden ensam, och jag anser att det är nödvändigt att ett antal sådana också avgörs i nämnd enligt Riksdagens revisorers förslag. Ordförandebeslut behöver också utvärderas. Det står också i Riksdagens revisorers papper. Dessutom måste nämndens ledamöter i någon form kunna få relevanta handlingar för sammanträdena hemsända, då inte alla kan ta ytterligare en dag ledigt för att läsa in dem här i stan. Enligt revisorerna: Hanteringen även för Utlänningsnämndens del bör kunna ordnas så att både lekmännens behov av information inför nämndsammanträdet och behovet av sekretess för asylsökande och deras anhöriga bör kunna tillgodoses. För länderkunskaper står regeringen, men frivilligorganisationer, missionärer och trovärdiga utsända människor bör utöver detta kunna komplettera denna kunskap. Jag tror att det också sker, men det skulle kunna ökas. Vi vill ha starkare och tydligare beslutsmotiveringar. Det kanske blir ett ökat arbete, men det kan spara tid i längden. Det kanske blir mindre överklaganden, och det fungerar bättre om en beslutsmotivering är sådan att advokat, flykting och de som finns runt omkring förstår den bättre. Miljöpartiet vill ha en asyl och flyktingpolitik som bättre uppfyller rättssäkerhet och medmänsklighet. Våra reservationer och särskilda yttranden tillfredsställer en del av kraven på det, men bara en del. Det är möjligt att det är svårt, men det är nödvändigt.

Herr talman! Förväntningarna var stora när Utlänningsnämnden inrättades 1992, men ganska snart kom kritiken. Den var tydlig redan 1993. Säkerligen var en del av kritiken befogad, en del obefogad. Det som var befogad kritik gör att man måste ta kritiken på allvar. Nu skriver vi 1995, snart 1996. Till dess att vi tillsammans hittar lösningarna på de problem som beror på svagheter i nämndens roll och verksamhet kommer människor att få sitta i kläm, många gånger oerhört ömmande fall. Därför känns det på ett sätt frustrerande att bildligt talat tidsmässigt befinna sig i ett ingenmansland, inte kunna göra någonting i riksdagen, inte kunna fatta några reella beslut. Vi sitter som i en väntsal, och det är andra aktörer som har handlingsutrymme. Nästan allting inom asyl , flykting och invandrarpolitik omprövas i olika utredningar och granskningar som antingen just är klara eller fortfarande pågår. Sedan kommer remissbehandlingen, regeringens behandling och därefter är det riksdagens tur att ta itu med frågorna och fälla det slutgiltiga avgörandet. Det är naturligtvis bra, men det är svårt att inte känna otålighet. Herr talman! Nu ligger ändå på riksdagens bord revisorernas förslag utifrån den granskning som de gjort. Startpunkten för den var en kristdemokratisk motion under riksmötet 1993/94. Ett välvilligt utskott tyckte att det vore bra om revisorerna granskade nämndens roll och verksamhet, vilket de gjorde. Revisorerna kommer nu med sitt förslag till riksdagen. Eftersom allting skall beredas på regeringssidan får vi mest lämna över till regeringen det som framkommit. Vi kristdemokrater hälsar naturligtvis med stor tillfredsställelse den granskning som gjorts, de många viktiga övervägandena och de bra slutsatser som revisorerna drar. Vi kristdemokrater stöder i huvudsak de förslag som revisorerna lämnar. Det är bra att också utskottet i huvudsak talar för förslagen, även om man inte tydligt sätter ner foten och säger att så här skall det vara utan säger att regeringen bör fortsätta att bereda. Problemet med utskick av nämndhandlingar måste nödvändigtvis lösas. Vi kristdemokrater anser att det är ett oavvisligt krav att de ledamöter som avgör ärenden också skall få möjlighet att sätta sig i dessa ärenden på ett tillfredsställande sätt och i tveksamma fall träffa asylsökanden för muntlig handläggning. Vi stöder förslaget om att ledamöterna i nämnden bör engageras i större utsträckning än hittills. Vi inser liksom revisorerna problemen med de långa handläggningstiderna och har därför viss förståelse för förslaget att man skall ta en del ärenden med förtur. Den frågan måste naturligtvis prövas. Det är bra att vi är överens om att länderkunskap är någonting som regeringen bör ha det yttersta ansvaret för, eftersom det ofta krävs politiska bedömningar. När det gäller själva mottagandet lyfter revisorerna fram behovet av en översyn av det stöd och den hjälp som de asylsökande får. Där har vi kristdemokrater tidigare framhållit att vi vill se ett system med medborgarvittnen. Det är ett förslag som skulle kunna prövas vid en översyn av vilket stöd och hjälp de asylsökande behöver. Därför framhärdar vi i det här förslaget och vill ha ett tillkännagivande till regeringen. Tanken är att ett medborgarvittne finns med från allra första början vid asylsökandes ankomst till Sverige och är med under hela utredningen. Flyktingpolitiska kommittén aktualiserar frågan men lämnar inget förslag. Därför vill vi ha ett tillkännagivande. Vi vill också ha ett tillkännagivande när det gäller Utlänningsnämndens roll och ansvarsfördelningen mellan regeringen och nämnden, eftersom det är mycket otillfredsställande att rollfördelningen och ansvarsfördelningen är oklara mellan nämnden och regeringen. Så får det inte fortsätta att vara. Därför vill viinte bara ha välvilliga ord utan ett tillkännagivande, såsom vi yrkat. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5. Jag hälsar Ragnhild Pohankas stöd för reservation 5 med glädje. Jag hoppas också på Vänsterpartiets stöd för reservation 2, eftersom den innebär bifall till dels en vänsterpartimotion, dels en kds-motion i berörda delar.

Herr talman! Riksdagens socialförsäkringsutskott gav Riksdagens revisorer i uppdrag att granska Utlänningsnämndens verksamhet. Granskningen är nu genomförd, den har behandlats i utskottet och har utmynnat i detta betänkande, SfU1 Utlänningsnämndens roll i invandrings och flyktingpolitik, som vi nu har att ta ställning till i kammaren. Revisorernas granskning har framför allt inriktats på Utlänningsnämndens roll, med tonvikt främst på de administrativa och organisatoriska frågor som rör Utlänningsnämndens handläggning av ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med granskningen har varit bl.a. att se vilka problem som finns med nuvarande handläggning av asylärenden. Jag kan konstatera att det under den tid som förflutit sedan frågan om granskningen initierades av utskottet tagits flera initiativ från regeringens sida och att beredning pågår inom regeringskansliet i syfte att effektivisera flyktingpolitiken och att stärka rättsskyddet för de invandrare som kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd. Likaså vill jag slå fast att samstämmigheten, trots att många anmält sig till debatten, i sakfrågorna är stor, medan det finns nyanser i hur vi påtalar bristerna i handläggningen för regeringen. Vi tycker att den naturliga ordningen skall gälla, dvs. att riksdagen inte gör några tillkännagivanden då beredning av frågorna pågår. Låt mig nämna några utredningar som berör hanteringen av asylärenden för att åskådliggöra det arbete som redan initierats. Asylhanteringen har granskats av Riksrevisionsverket under 1994 med tyngdpunkt på Invandrarverkets roll. Man har framfört att asylprocessen skulle kunna organiseras så att den blir effektivare. Man lämnar en del förslag på hur detta skulle kunna genomföras. Asylprocessutredningen har i ett betänkande Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylprocessen redovisat ett antal förslag. Rättshjälpsutredningen har haft till uppgift att se över den nuvarande rättshjälpslagen samt bestämmelserna om ersättning till offentliga försvarare, biträden enligt rättshjälpslagen och målsägandebiträden. I betänkandet Ny rättshjälpslag har utredningen lagt fram förslag om bl.a. införandet av en särskild lag om offentligt biträde. Ytterligare en utredning är Verkställighetsutredningen, som avgett ett delbetänkande om samlat verksamhetsansvar för asylärenden. Jag vill med denna uppräkning visa att de problem som revisorerna tog upp på ett eller annat sätt är under omprövning. I arbetet med betänkandet har utskottet haft en utfrågning för att man ytterligare skulle belysa granskningens uppgifter. Vid denna utfrågning deltog personer från Utlänningsnämnden, Invandrarverket, Advokatsamfundet och Polismyndigheten. Utlänningsnämnden har en relativt kort tid bakom sig. Den inrättades den 1 januari 1992. Utlänningslagen är den lagstiftning som reglerar på vilka villkor som utlänningar får resa in och ut i landet, hur länge man får vistas och hur länge man får ha anställning här. Det regleras även under vilka förutsättningar som en utlänning kan avvisas eller utvisas ur landet. Huvudregeln är att man inte får vistas i Sverige i mer än tre månader utan att ha uppehållstillstånd. Det gäller dock inte medborgare från Danmark, Finland, Norge eller Island. Uppehållstillstånd får enligt lagen ges till utlänning av anhörig eller anknytningsskäl, av humanitära skäl, av arbetsmarknadsskäl och av asylskäl. Det är mycket svårt att beräkna hur många som kommer att söka uppehållstillstånd, eftersom det bl.a. beror på hur utvecklingen ser ut i andra länder. Under det senaste decenniet har migrationsströmmarna i världen växt oroande på grund av krig, politiskt förtryck, oroligheter, ekonomisk utarmning och naturkatastrofer. Ser vi några år bakåt i tiden förstår vi väl sambandet mellan oroligheter i vår omvärld och det antal människor som söker sig till Sverige. Under åren och 84 000. För närvarande beräknas antalet asylsökande att ligga under 20 000. Det är Statens invandrarverk som har det övergripande ansvaret för att genomföra flykting och invandrarpolitiken, medan Utlänningsnämnden överprövar Invandrarverkets beslut enligt utlänningslagen och medborgarskapslagen. Handläggningen av enskilda ärenden skall göras på ett sådant sätt att det präglas av respekt för individen och dennes vilja och förmåga att ta ansvar. Dessutom betonas det att detta skall ske på ett sådant sätt att rättssäkerheten tillgodoses. I revisorernas arbete med att belysa arbetet i Utlänningsnämnden gjordes en enkät bland nämndledamöterna. Den visade att cirka en fjärdedel av ledamöterna tyckte att det var svårt att sätta sig in i de enskilda ärendena, eftersom handlingarna inte skickades ut inför sammanträdena utan de fanns tillgängliga endast dagen innan. I dag har detta dock ändrats, och handlingarna finns nu tillgängliga sex dagar innan sammanträdesdagen. Eftersom ledamöterna kommer från hela landet är det svårt för dem att få möjlighet att ta del av handlingarna, trots att de finns tillgängliga några dagar innan sammanträdet. Det innebär att man till största delen får lita till tjänstemännens bedömningar, vilket medfört att poängen med lekmannainflytandet begränsats. Anledningen till denna hantering av ärenden anförs vara sekretesskäl. Revisorerna framhåller dock att det inom andra myndigheter med sträng kontroll av sekretess skickas handlingar på ett sådant sätt att man inte äventyrar den enskildes integritet. Utskottet anser i likhet med revisorerna att det borde finnas möjlighet att tillgodose såväl lekmännens behov av information inför nämndsammanträden som behovet av sekretess för de asylsökande och deras anhöriga. I enkäten till nämndledamöterna fanns även kritik mot vilka ärenden som behandlas i Utlänningsnämnden. Det råder dock osäkerhet bland nämndledamöterna om arten av de ärenden som ordföranden ensam avgör och gränsdragningen mellan enkla och kvalificerade ärenden. Revisorerna föreslår att en utvärdering av ordförandebesluten görs och att ledamöterna blir mer delaktiga. Utskottet anser i likhet med revisorerna att denna gränsdragning måste klargöras. Sigge Godin har redan varit inne på frågan om lottningen, så den hoppar jag över. Ansvarsfördelningen mellan Utlänningsnämnden och regeringen är inte heller tillfredsställande, eftersom det i svaren från ledamöterna lämnas helt olika uppfattningar. En del anser att man alltför sällan överlämnar ärenden till regeringen, medan andra har en motsatt uppfattning. Utskottet konstaterar att regeringen har möjlighet att styra praxisbildningen i utlänningsärenden antingen genom att utfärda förordningar eller genom att besluta i enskilda ärenden. Det är främst det sistnämnda som används för närvarande. Asylprocessutredningen och Flyktingpolitiska kommittén har föreslagit regeringen att praxis skall styras främst genom förordningar. Då denna fråga är under beredning anser utskottet att riksdagen inte nu bör göra något uttalande i frågan utan endast överlämna de synpunkter som kommit fram under granskningsarbetet. Andra talare har varit inne på den långa handläggningstiden. Därför konstaterar jag bara att detta är ett mycket stort problem. Det går inte att bortse ifrån att svårigheterna att beräkna hur många som kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd är en viktig faktor i processen. För att kunna göra en rättssäker och korrekt asylprövning krävs goda kunskaper om de olika länderna som de sökande kommer ifrån. Uppgifterna måste vara tillförlitliga och aktuella. Den organisation för inhämtande av länderkunskap som finns i dag anser revisorerna vara ineffektiv. Uppgifter inhämtas av varje myndighet var för sig, och kunskaperna är i en del fall gamla och inaktuella. Utskottet finner det naturligt att det är regeringen som har det övergripande ansvaret för länderbedömningen, eftersom regeringen har det yttersta ansvaret för praxis i asylärenden. I en motion från Vänsterpartiet påtalas vikten av frivilligorganisationernas roll vid inhämtandet av information angående länderbedömning. Utskottet utgår ifrån att regeringen i sin bedömning överväger hur denna kunskap och kompetens skall tas till vara på bästa sätt. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet, vilket innebär att revisorernas förslag om ett tillkännagivande av vad utskottet anfört överlämnas till regeringen för att övervägas i samband med det förändringsarbete som invandrings och flyktingpolitiken för närvarande är föremål för. Vi kommer därför att behandla frågorna i ett större sammanhang. Jag yrkar också avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till Med anledning av den skrivelse som Riksdagens revisorer lämnat till riksdagen har Miljöpartiet motionerat angående Inlandsbanans framtid. Enligt revisorernas skrivelse är den framtida driftens förutsättningar inte helt självklara. Anledningen är att det avtal som slöts mellan staten och Inlandsbanan AB kan tolkas på minst två sätt. Den första oklarheten gäller huruvida staten även i fortsättningen skall utbetala statsbidrag. För närvarande uppgår statsbidraget till 300 miljoner kronor på en femårsperiod, varav 47 miljoner kronor per år skall gå till underhåll och 250 miljoner kronor för upprustning av Inlandsbanan. Dessa pengar har nu visat sig vara väl använda. För en lägre kostnad än vad Banverket sade sig kunna utföra arbetet har Riksdagens revisorer konstaterat att Inlandsbanan fullgjort sina åtaganden i fråga om upprustning och underhåll fullt tillfredsställande. Detta är givetvis en positiv erfarenhet som är värd att betonas. Låt oss då reda ut intäkter och kostnader. Riksdagens revisorer ifrågasätter att Inlandsbanan AB kommer att kunna bära sina driftskostnader efter att avtalsperioden har löpt ut. Vi tror att Inlandsbanan har stor utvecklingspotential och att driftskostnaderna hamnar på en nivå som gör att verksamheten kommer att gå runt i framtiden. Däremot varken tror eller menar vi att Inlandsbanan skall betala för upprustning av en bana som faktiskt är statens egendom. Det vore mycket märkligt. Därför borde staten även i framtiden ge ett statsbidrag för banunderhållet, som dock inte skall vara högre än för övriga banor. Man får lätt fjärilar i magen när man läser följande mening i Riksdagens revisorers skrivelse: "Av bolagets totala intäkter, 155,4 miljoner kronor, utgjordes 9,2 miljoner kronor eller 6 % av egna intäkter." Det låter ju onekligen som om Inlandsbanan är rena rama katastrofföretaget. miljoner kronor eller 88 % av intäkterna var statsbidrag ämnade för upprustning och underhåll. Dessa siffror säger förhoppningsvis något mer om företagets ekonomiska ställning än siffran 6 %. Det visar en differens mellan intäkts och kostnadssidan på 18 % och inte på 94 %. Vi har även noterat att man från Inlandsbanans sida säger sig klara de mål om lönsamhet som har utfästs. Med detta har Miljöpartiet inga problem med att tolka avtalet som sådant, dvs. att staten även i fortsättningen kommer att sörja för sin egendom och låta Inlandsbanan sköta sin egendom. Det betyder att avtalet tolkas så, att visst statsbidrag även i fortsättningen kommer att utbetalas för de ändamål som jag nu redogjort för. Har ni åkt på Inlandsbanan någon gång? Det är verkligen ett äventyr. Det går bra att åka med små barn och med gamla mormor. Man kan köpa hantverksprodukter längs vägen, låna en cykel i Strömsund, sova över i Östersund och gå på Jamtli museum. Längs vägen ser man lätt älgar och renar samt ödemark efter ödemark. Man blir mycket ödmjuk av att genom fönstret se ut över den trakt man åker igenom. Annars ser man ju sällan den här typen av landskap under så många mils resa. Man kan se vattenfall, olika stenformationer och man kan stiga av vid Polcirkeln. Ja, det finns oerhört mycket att se längs Inlandsbanan. Man kan säga att det är Sveriges transibiriska järnväg. Jag anser också att Inlandsbanan skulle ges större möjligheter till godstransporter än vad den har i dag. Man skulle kunna klara av mer timmertransporter och annat. Men nu går ju inlandsvägen bredvid och tar mycket av dessa transporter. Vi har i dag fått höra att Västerdalbanan har samma problem. Lastbilarna konkurrerar ut järnvägen, därför att lastbilstransporterna är billigare. Det är väldigt svårt att förstå. Men det beror ju på Banverkets och SJ:s prissättning. För övrigt delar vi revisorernas överväganden om att stor tillit måste finnas till sättet att hantera offentliga medel. Beträffande experternas roll håller vi med om att det nu i efterhand kommit att se mindre snyggt ut på papperet, vilket ger utrymme för tvivel. Vi vill dock understryka att experterna inte gjort sig skyldiga till någon lag eller regelöverträdelse. Därför bör man väga sina ord på guldvåg så att människor inte misstänkliggörs i onödan. Beträffande den totala utvärderingen finner vi det dock tveksamt om en utvärdering av en femårsperiod kan ge en fullt rättvisande bild, om denna utvärdering i stället är baserad på en treårsperiod. Vi har noterat att det i utskottet funnits en bred vilja att följa revisorernas förslag om att regeringen skall återkomma till riksdagen med klargöranden angående avtalsfrågan. Detta förslag ställer vi oss givetvis bakom. Vi har även noterat att det finns en positiv grundinställning till Inlandsbanan, som vi finner glädjande.

Fru talman! 1992 lade riksdagen fast riktlinjerna för tågtrafiken på Inlandsbanan. Det var då kommunerna längs banan fick nyttjanderätten till banan. De fick också fullt ekonomiskt ansvar, samtidigt som de fick rätt att ta ut banavgifter. I villkoren för de statliga medlen, omfattande underhåll och investeringar under en femårsperiod, ingick också ett driftsbidrag till tågtrafiken. Som vi hörde av Ragnhild Pohanka är det fråga om en hel del pengar för femårsperioden, i storleksordningen 600 miljoner kronor. Därför ansåg vi i trafikutskottet redan 1993 att det fanns anledning att tillsammans med intressenterna se över utvecklingen och hur pengarna användes. Utskottet uppdrog därför åt Riksdagens revisorer att göra en första utvärdering av hur pengarna hade använts. Det är denna rapport som vi nu har att behandla. Utskottet delar till fullo revisorernas slutsatser. Det gäller i första hand att det råder en mycket stor oklarhet om de finansiella förutsättningarna efter den nuvarande femårsperioden. Det är därför revisorerna har åsikten - en åsikt som utskottet delar - att regeringen under nästa år bör presentera riksdagen ett samlat förslag om hur de grundläggande villkoren för den framtida gods och persontrafiken på Inlandsbanan skall utformas. Vi bör vara ute i så god tid att de som eventuellt vill driva frågan vidare får förutsättningarna klara för sig i god tid. Vi anser att regeringens förslag bör grundas på en helhetssyn med en samlad bedömning av banans betydelse utifrån trafikmässiga, miljömässiga, regionalpolitiska, kulturpolitiska och försvarspolitiska utgångspunkter. Dessutom bör regeringen även överväga revisorernas samtliga övriga förslag. Vi anser vidare att det nu inte är lämpligt att uttala sig i de frågor revisorerna ställt, eller att nu ta ställning till de motionsyrkanden som väckts med anledning av revisorernas skrivelse. Vi förutsätter att regeringen överväger dessa frågor inför sitt förslag som vi räknar med kommer under 1996. Utifrån det, fru talman, yrkar jag avslag på Miljöpartiets reservation och bifall till trafikutskottets betänkande nr 4 i sin helhet.
Fru talman! Min replik är mycket kort. Jag vill betona att man alltid skall vara ute i tid när man gör sina reservationer och när man uttalar en viljeinriktning. För att styrka detta har vi reserverat oss. Jag tycker att det är viktigt att Miljöpartiet tydligt visar vilken inriktning man vill att detta skall ha.
Fru talman! Vi säger ju varken bu eller bä, Ragnhild Pohanka, till det förslag som Riksdagens revisorer nu lägger. Vi vill att regeringen återkommer med ett förslag. Utskottsmajoriteten vill i det sammanhanget inte peka ut vare sig det ena eller det andra, och säga att det är just det här ni skall titta på. Vi förutsätter att man överväger samtliga förutsättningar som kan ha betydelse för Inlandsbanans framtid.
Fru talman! Vad jag förstår har det rått ganska stor enighet kring detta i utskottet. Jag upplever inte att vår reservation står i stark motsättning till vad majoriteten har skrivit. Det är mer frågan om ett understrykande av den viljeinriktning vi har. Jag tror att alla i utskottet har varit positiva till Inlandsbanan. Jag sitter inte i utskottet, men av vad jag läst och hört har jag förstått att det är på det viset.
Fru talman! Det är riktigt att det råder stor enighet. Det syns ju också av talarlistan. Det är i princip bara Miljöpartiet som fronderar litet mot utskottsmajoriteten. Vi tyckte i utskottsmajoriteten att vi skulle ha fått ett starkare betänkande från utskottet till regeringen om det hade rått total enighet i utskottet. Miljöpartiet ville ändå markera ytterligare frågor. Trots att den resterande delen av trafikutskottet sade att man förutsätter att regeringen överväger samtliga frågor som har väckts med anledning av motionärerna och Riksdagens revisorers skrivelse pekade Miljöpartiet ut ett par av alla dessa frågor. Vi hade fått ett starkare betänkande om det rått total enighet i trafikutskottet.

Fru talman! När trafikutskottet under hösten 1992 arbetade fram betänkandet om den fortsatta trafiken på Inlandsbanan fanns det tveksamheter om vilken livskraft idéerna kring banans framtid hade. Riksdagen beslöt i december samma år att ge kommunerna utefter banan ansvaret, och man gav dem möjlighet att utforma den framtida person och godstrafiken. Avtalstiden löper från den 1 maj 1993 och 20 år framåt. Intressenterna fick nyttjanderätt till banan samt full tillgång till det rullande materiel som erfordrades. I intressenternas åtaganden gentemot staten ingick att banan skulle underhållas och hållas i drift i sin helhet. I oktober 1993 föreslog trafikutskottet att vi skulle gå till riksdagens revisorer för att man skulle granska såväl de trafikmässiga som de ekonomiska konsekvenserna av det beslut som tagits året innan. Det blev också riksdagens beslut att beställa en sådan utredning. En utförlig granskning har presenterats. Man kan hitta en del intressant i den rapporten. Det framgår bl.a. tydligt att trafikutvecklingen på personsidan inte följer de prognoser som redovisades före riksdagsbehandlingen trots den mycket kraftiga biljettrabattering som har tillämpats. När det gäller persontrafiken skall man kanske nämna att det finns en viss konkurrens eftersom trafikhuvudmännen kör busstrafik parallellt med banan. Det tar naturligtvis en del av resandeunderlaget. Godstrafiken har haft en något bättre utveckling. Det beror delvis på att SJ har kunnat utnyttja den lägre kostnad det innebär för dem att använda Inlandsbanan. Det gör man i stället för att mata sin trafik mot tvärbanorna och föra ut den på norra stambanan. Vad gäller persontrafiken drar revisorerna en annan slutsats, nämligen att det saknas trafikmässiga skäl att upprätthålla den. Jag skall inte ta ställning till hur vi skall hantera frågorna. Jag vill bara säga att det är de slutsatser man har dragit. Vi inom moderaterna har dragit några som vi tycker viktiga slutsatser av den rapport som riksdagens revisorer har lämnat. Jag skall redovisa två. Genom att Inlandsbanan AB i konkurrens upphandlat banunderhållet har den beräknade kostnaden kunnat minskas och underhållet har trots den minskade kostnaden utförts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Om man ändrar till ett sådant förfarande skulle det hos skattebetalarna skapa ett större förtroende för ingångna avtal. Fru talman! Med revisorernas rapport som underlag har regeringen en bra möjlighet att i god tid före nästa avtalstid, dvs. före 1998, ge besked om hur man vill att trafiken skall utvecklas och för riksdagen framlägga ett förslag som ger långsiktiga förutsättningar för hur såväl gods som persontrafiken för framtiden skall utformas i området kring Inlandsbanan. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till trafikutskottets betänkande nr 4 och avslag på den reservation som finns i betänkandet.

Fru talman! Centerpartiet har också motionerat i den här frågan eftersom vi verkligen känner för projektet och banan. Vi gläds verkligen över vad man hittills har åstadkommit i trafikutövningen. I Inlandsbanan AB, som ägs av kommunerna längs banan, har man lyckats åstadkomma ett sådant engagemang och ansvar att man har kunnat peka på en hel del positiva resultat. Man skrev 1992 ett 20-årsavtal. Man tog på sig ansvaret under en 20-årsperiod och fick samtidigt nyttjanderätten. Redan efter ett år skall man försöka utvärdera resultatet. Vi i centerpartiet tycker att det är något kort tid. Vi tycker ändå att det är bra att revisorerna har plockat fram några olika påståenden som man kan ta fasta på. Man har t.ex. plockat fram att godsvolymerna har ökat. Det gäller inte bara systemtågen som man tog ansvar för att köra, utan man har också kunnat få ökade volymer på övrigt gods. Det tycker jag att man skall ta fasta på. Revisorerna har också pekat på att man har fått ned kostnaderna för banunderhållet på ett mycket intressant sätt. Det skall vi också ta fasta på. Lars Björklund ifrågasätter och lyfter fram de mer tveksamma delarna, där man inte har lyckats klara det man förutspådde. Jag tänker på persontrafiken. Jag har motsatt inställning. Låt oss överlåta detta till IBAB! Med tanke på företagets fantasi och ansvarsfullhet är jag helt övertygad om att man kan hitta flera olika nischer och uppläggningar, så att man också kan köra persontrafik vid vissa tidpunkter och i vissa syften. Jag tycker att vi nu måste ge företaget långsiktiga förutsättningar, så att man vet vad man har att rätta sig efter. Det är en självklarhet för mig att företaget skall få den ersättning Banverket har fått för att underhålla statens spår. Det vore väldigt värdefullt om vi redan nu kunde ge den eventuella garantin. Sammanfattningsvis vill jag säga att statens kostnader för Inlandsbanan i dag bara är hälften så stora som de var 1991. Det kostar bara 50 % i dag jämfört med vad det kostade då, men det ger 100 % större godsvolymer, och man kör på en 120 % längre sträcka. Det tycker jag är en fin effektivitet som vi skall bejaka och stimulera. Vi skall självfallet se en förlängning på detta. Jag tycker att vi redan nu skall driva på så att regeringen så tidigt som det över huvud taget är möjligt under våren 1996 ger företaget förutsättningar, så att man långsiktigt kan bedriva en effektiv verksamhet.
Fru talman! Karin Starrin ifrågasatte de slutsatser jag drog framför allt vad gäller persontrafiken. Jag kan naturligtvis inte dra några andra slutsatser än dem som revisorerna har givit underlag för. Jag konstaterar också en ganska dålig överensstämmelse med de beskrivningar vi fick när ärendet behandlades under 1992 i trafikutskottet. Jag tillhör dem som beklagar det, men jag kan inte påverka resanderesultatet. Jag har själv vid ett tillfälle åkt på banan, man det påverkar kanske inte statistiken i någon betydande grad. Tidpunkten för att ange inriktningen på vår beställning till regeringen är inte inne. Regeringen har ju, som utskottet har sagt i sitt betänkande, ett bra underlag för att dra de slutsatser som krävs för att det skall bli en långsiktighet i Inlandsbanans utveckling eller, i allra sämsta fall, för dess avveckling. Det finns ingen som har sagt varken det ena eller andra. Jag tycker inte att det är meningsfullt att polemisera i dessa frågor i dag. Vi får återkomma när regeringens proposition föreligger på vårt bord.
Fru talman! Jag ber först om ursäkt för att jag nämnde fel namn. Jag vet att Lars Björkman heter Jag ville peka på att Moderaterna och Centerpartiet har olika utgångslägen i uppfattningen om Inlandsbanans framtid. Jag vill först lyfta fram de positiva effekter som aktiebolaget har lyckats åstadkomma på bara drygt ett år. Vi har ökade godsvolymer till lägre kostnader vad gäller underhåll av själva spåret. Jag håller självfallet med om att man vad gäller persontrafiken inte alls har uppnått de siffror som man kalkylerade med i utgångsläget. Men låt oss överlåta den totala verksamheten till Inlandsbanan AB! Man kan köra gods som bas, men jag är helt övertygad att man också kan ha en del persontrafik. Det får bli företagets sak. Jag håller med om att vi inte skall bestämma oss i dag. Men vi kan ge vår syn på hur vi tycker att regeringen borde utforma detta fortsättningsvis.

Fru talman! Jag tänkte i detta anförande ta upp två saker. För det första vill jag ta upp Miljöpartiets reservation, och för det andra tänkte jag ge en mycket kort beskrivning av nuläget mot bakgrund av revisorernas rapport. Jag kommer också något att kommentera Lars Björkmans synpunkter på persontrafiken. Det är beklagligt att Miljöpartiet sätter partiets profilering framför Inlandsbanesaken. Det hade givetvis varit mycket bättre för saken om utskottets hade varit enigt och alla partier hade stått bakom betänkandet. Det hade varit en styrka för Inlandsbanan i den fortsatta politiska processen, men Miljöpartiet har valt att profilera sig för att stärka saken. Det beklagar jag. Fru talman! Riksdagens revisorer har skrivit rätt positivt om systemtågstrafiken på Inlandsbanan, dvs. i första hand transporterna av torv och rundvirke. Man säger så här: Sammanfattningsvis tyder den information som revisorerna erhållit på att godstrafiken på begränsade delar av Inlandsbanan, främst systemtågstrafiken, är trafikmässigt motiverad. Dagens verklighet är den, att systemtågstrafiken, som är den del av godstrafiken som inte är avreglerad, har minskat med 42 % mellan 1993 och 1995. Den övriga godstrafiken, dvs. den avreglerade godstrafiken, har ökat med 190 %. Sammanlagt har alltså godstrafiken ökat med nära 93 %. Det har nästan skett en fördubbling från 1992 och till i dag. Riksdagens revisorer drar slutsatsen att systemtågssträckorna är ekonomiskt motiverade och försvarbara. För precis samma antal kronor som SJ och Banverket behövde för systemtågstrafiken 1992 kör nu IBAB dubbelt så mycket gods på 81 mil av banan i stället för på 49 mil. Man kör turisttrafik på hela banans 110 mil. Dessutom klara man de övriga funktioner som behövs för att driva en avreglerad järnväg på Revisorernas granskning omfattar ca ett års trafik. Efter ytterligare ett år ser siffrorna nu betydligt bättre ut. Revisorernas slutsatser är därför delvis redan överspelade. De 36 indexuppräknade miljonerna är väl 40 miljoner vid det här laget. Man kör enligt uppgift 83 000 Den persontrafik som drivs på Inlandsbanan är ett turistprojekt där mellan 25 000 och 30 000 personer åker. Det har varierat litet grand beroende på turistsäsong och väder. För det har ITAB, som driver projektet, för närvarande 8 miljoner kronor. Subventionen är avsevärt mycket större vad gäller den busstrafik som går längs Inlandsbanan. Persontrafiken är alltså ett turistprojekt. De som driver detta projekt har som målsättning att projektet skall vara företagsekonomiskt lönsamt när den femåriga försöksperioden är slut. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande.

Fru talman! Ibland är en reservation en verklig frondering mot ett betänkande. Men jag ser den här reservationen som en förstärkning av den stora enigheten att man vill göra någonting av Inlandsbanan. Jag har mycket svårt att se att det skulle spräcka enigheten i utskottet. Vi har varit tre från Miljöpartiet som har arbetat med betänkandet - Roy Ottosson, Elisa Abascal Reyes och jag. Vi är överens om att det är en förstärkning av det som står i betänkandet. Det är alltså ingen frondering emot det. Det är en mycket försiktigt utformad reservation. Men den pekar ändå vart vi vill komma. Norrbotten. Den har en mycket god grund. Vi vill därför betona att den är av bra kvalitet, fastän den behöver förbättras, och att den har stora möjligheter för framtiden både som gods och persontransportjärnväg.
Fru talman! Visst spräcker reservationen betänkandet. Jag håller fast vid att ett enigt betänkande hade varit av mycket stort värde just i denna fråga, som är politiskt rätt brännbar. Ett enigt betänkande från trafikutskottet hade varit en väldigt bra grund för den fortsatta politiska debatten. Jag vill också påpeka att Miljöpartiet i sin reservation har lyft fram t.ex. tvärbanorna. Vi är upphovet till idén att överföra tvärbanorna till Inlandsbanan. Vi har nämnt det i vår motion. Vi tycker att det är bra som utskottet har skrivit att samtliga motionsyrkanden skall gå vidare till regeringen och ingå i underlaget för dess bedömning, och det har vi nöjt oss med. Vi vädjade i utskottet om ett enigt betänkande. Det hade haft - jag vill upprepa det - en större tyngd i den fortsatta politiska processen.
Fru talman! Torsten Gavelin tycker på samma sätt som Karin Starrin att jag drar slutsatser som inte överensstämmer med det underlag vi har att diskutera. Jag hävdar nog att jag inte har använt några andra slutsatser än de revisorerna har hjälpt mig att dra. Jag har bara lyft fram dem i debatten. Jag kan inte ta ansvaret för att vi fick en uppfattning om den tänkta trafikutvecklingen för persontrafiken inför det betänkande som skrevs 1992. De förutsättningarna har inte uppfyllts, som jag uttryckte det. Jag kan beklaga den utvecklingen. Men vi måste ändå dra slutsatsen att man inte riktigt har lyckats i det avseendet. Jag betonade också att det till viss del kan bero på trafikhuvudmännen kör parallell busstrafik, vilket naturligtvis tar en del - t.o.m. en stor del, enligt Torsten Gavelins beskrivning - av det resandeunderlag som de facto finns längs Inlandsbanan. Torsten Gavelin vet mycket väl att trafikhuvudmännen ägs av kommunerna och landstingen i de berörda delarna. Om man från ägarnas sida har intresse av att tillföra persontrafiken till Inlandsbanan står det i deras makt att åstadkomma en ändring. Vad sedan gäller godstrafiken sade jag i mitt anförande att SJ med sin vagnslasttrafik till stor del har bidragit till att förbättra statistiken, och det skall vi vara glada för. Men vi skall samtidigt komma ihåg att det bottnar i ett system som innebär att IBAB kan subventionera SJ:s verksamhet, eftersom man vid övertagandet av ansvaret för banan fick ett vagnmateriel som tidigare tillhörde SJ. Det hyr man ut till kostnader som är lägre än de som SJ har för att köra med sin egen vagnpark. Allt detta är naturligtvis en bidragande orsak till att SJ med dessa förutsättningar väljer att köra sin trafik på Inlandsbanan. Vi skall vara glada över den utvecklingen. Men vi måste också veta att den dagen IBAB inte har dessa möjligheter att erbjuda subventionerad trafik finns kanske inte förutsättningarna kvar.
Fru talman! Den persontrafikutveckling som vi ser på Inlandsbanan beror helt och hållet på den statliga subventionen till busstrafiken. Att det inte kan hända någonting beror på att man har tecknat avtal med bussentreprenörerna som gäller under mycket lång tid. Det är tioårsavtal. Inlandsbanekommunerna säger att man först efter år 2001, när dessa avtal går ut, kan börja samordna trafiken på järnväg och komma igen med reguljär persontrafik. Jag vill absolut protestera mot påståendet att IBAB skulle subventionera SJ:s verksamhet. Så är inte alls fallet. IBAB har genom en effektiv hantering av Inlandsbanan och med de låga kostnader man har kunnat erbjuda SJ lägre vagnmilavgifter än vad SJ får betala Banverket på sina egna banor. Det gör att SJ gärna flyttar över trafiken. Vad vi vill åstadkomma är att föra samman tvärbanorna med Inlandsbanan och på det sättet fånga upp all den timmerlast som går med lastbil ner till kusten, och som nu inte går på tvärbanorna. Det kan vi göra om IBAB får förvalta tvärbanorna med den effektivitet man har visat sig vara mäktig till.
Fru talman! Vad gäller utvecklingen är vi i sak fullständigt överens - bortsett från Miljöpartiet, som har valt att mäla ut sig ur utskottet - att Inlandsbanans framtid till stor del ligger i intressenternas möjligheter att på ett kreativt och kraftfullt sätt tackla dessa frågorna. Jag har inte på något sätt någon illasinnad avsikt att framföra en uppfattning om att vi önskar Inlandsbanans undergång, tvärtom. Det vi vill göra är att belysa den bakgrund mot vilken trafiken sker och att vi inte i alla avseenden har nått de resultat som vi förespeglades inför beslutet. Ingen kan vara mer tacksam än de som fick möjligheten att delta i beslutet år 1992 om utvecklingen blir den som vi förespeglades och som vi då hoppades när vi anslog dessa stora summor för att Inlandsbanan skulle kunna gå den ljusa framtid till mötes som vi den gången avsåg.

Fru talman! Jag kan i mycket instämma i det som har sagt från Karin Starrin, Ragnhild Pohanka och även Torsten Gavelin. Riksdagens revisorers rapport är i och för sig positiv. Det är ett sätt att utvärdera en verksamhet, och då inte minst en ny verksamhet som är ett pilotprojekt för en avreglering av den svenska järnvägen. Det blir väldigt lätt litet negativt, eftersom man har haft kort tid på sig. Verksamheten på banan har bara varit i gång under ungefär ett år. Det blir inte en riktig utvärdering när man har haft en så kort tid på sig. Det blir dessutom ett bollande med siffror som gör att människor blir litet förvirrade. De hör både den ena och den andra siffran. Vi ser i rapporten att Inlandsbanan får hela 620 miljoner kronor. Det låter ju hemskt mycket. Sedan slår man ut det på antalet resande. Då inser man att det måste vara fel. Man glömmer att det redan innan regeringsskiftet år 1991 av dessa 620 miljoner avsatts Banan skulle upprustas. Framför allt systemtågen var en positiv utveckling i den trafik som SJ bedrev, och därför fick men dessa 375 miljoner. De var redan avsatta till banan. Dessutom fanns det årligt bidrag på 47 miljoner till banunderhåll. Det var i det läget också pengar som redan fanns. Det måste vi komma ihåg. december 1992/januari 1993 lade man i och för sig till 27 miljoner i fem år. Det är alltså 135 miljoner som är de extra pengar som det här handlar om. Ibland kan det ju låta som om det är 620 miljoner extra, men det är det alltså inte.

Men om nu IBAB och kommunerna säger att de inte klarar den här verksamheten framöver om de inte får fortsatta pengar åtminstone för banunderhåll innebär det ju, om IBAB och kommunerna inte har det ansvaret längre genom att de inte får dessa pengar, att någon annan måste ta över driften för systemtågen. De var ju faktiskt prioriterade även i avtalet. IBAB fick ju garantera systemtågen under de här fem åren med dessa pengar. Systemtågen skulle väl gå i alla tider, antar jag. Det var väl inte bara fem år som man skulle transportera trä och torv på den här banan? Det skulle ju fortgå. Det betyder att man har en kostnad på den här banan för systemtågens skull även om det inte bedrivs någon persontrafik eller turisttrafik där. Då är det ologiskt att göra den tolkningen att det inte behövs några underhållspengar eller några nya investeringspengar bara för att IBAB har tagit över. Man har tagit på sig att driftspengarna och utvecklingspengarna skulle utgå i fem år. Vad jag förstår kräver inte IBAB och kommunerna att de skall få behålla några driftsbidrag. De kräver bara - vilket jag också menar är riktigt - att Inlandsbanan av sin ägare, som är staten, skall behandlas som precis likadant som alla andra banor, dvs. att de får del av de 3,3 miljarder kronor som vi använder till banunderhåll i det här landet under innevarande år. Man vill få del av de pengarna i framtiden. Rälsmängden på banan utgör 10 % av all räls. Ändå säger IBAB att 1-2 % av pengarna, dvs. 50-60 miljoner, räcker i framtiden för att driva detta vidare. Då hamnar man på dessa 50-60 miljoner i stället för de 47 miljoner som det är i dag plus 27 miljoner. Det är en ganska ringa kostnad man skulle kräva för att bedriva fortsatt verksamhet på Inlandsbanan. Nu är det dessutom så att framtiden kräver samordnade, miljövänliga och säkra transportsystem. Det är precis det som människor i inlandet också menar. Dessa företagare vill gärna få den här möjligheten att transportera sina trävaror och andra varor på banan på ett miljövänligt sätt även i framtiden. Väldigt mycket av det gods som går på banan går ut över hela landet och ibland via Östersund och vidare ut på export. Det finns många möjligheter att vidareutveckla detta genom att koppla in NSB. Norska statsbanorna har ju tagit kontakt med IBAB och diskuterat. Problemet är bara att den sämsta sträckbiten Arvidsjaur Jokkmokk-Gällivare utgör ett hinder för att kunna transportera tungt gods upp mot Narvik. Men det finns alltså möjligheter i framtiden. Med detta vill jag säga att vi inte skall spoliera möjligheterna för den fina verksamhet som pågår i inlandets kommuner hos alla entreprenörer och entusiaster som nu jobbar och kämpar för att inlandet skall kunna leva vidare. Vi har ju sagt att hela Sverige skall leva. Den här pulsådern genom inlandet som banan och naturligtvis även vägen, som vi kallar för inlandsvägen, utgör är viktiga förutsättningar för ett levande näringsliv i inlandet. Det lilla krav som ställs, och som jag också vill ställa, är att vi skall behandla inlandet och Inlandsbanan på samma sätt som vi behandlar andra bandelar. Jag vill också säga att det finns alltså inget nollalternativ om man nu skulle säga nej till dessa pengar och tro att man sparar allihop. Det krävs alltså medel till banunderhåll för att rädda systemtågen. Nu är det tyvärr så att underlaget för systemtågen har minskat. Det underlag som IBAB lovade att garantera har alltså minskat med hela 42 % medan övrigt gods i inlandet, det SJ tidigare inte ville transportera, har ökat med 190 %. En del av detta kommer i och för sig från tvärbanorna. Den totala volymökningen av godset är hela 20 % bara under 1993 och 1994. Mycket talar för att det inte heller är så lätt att vara så nollställd att man kan säga att man överlåter detta till regeringen. Sedan får den komma med en idé och ett förslag. Därför har vi kristdemokrater faktiskt tilltalats av att man i Miljöpartiets reservation säger att utgångspunkten ändå skall vara att banan på något sätt skall leva vidare också i framtiden. När nu den här reservationen finns, även om jag har sympati för att det är bra att vara så eniga som möjligt, vill jag yrka bifall till den.

Fru talman! Jordbruksutskottet behandlar i betänkande nr 8 två motioner från Centerpartiet och Miljöpartiet om PVC som väcktes under den allmänna motionstiden i januari 1995.

Utskottsmajoriteten hävdar också att PVC inte hör hemma i kretsloppssamhället och att dagens mjukgjorda PVC samt hårdgjord PVC därför bör avvecklas. Dessutom hävdas att avvecklingen bör inledas skyndsamt. Fru talman! Det är onekligen så att utskottet vid behandlingen av dessa motioner i det här betänkandet gjort mycket långtgående ställningstaganden. Detta är ovanligt mot bakgrund av att ingen proposition behandlas i betänkandet och att regeringen dessutom, då det gäller PVC, lagt ut utredningsuppdrag i ärendet till statliga myndigheter. Det gäller så tunga myndigheter som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Regeringen har uppdragit åt Kemikalieinspektionen att föreslå åtgärder och i förekommande fall också avvecklingsplaner för att minimera hälso och miljörisker från stabilisatorer och mjukgörare i PVC. I uppdraget ingår också att ta fram förslag till riktlinjer för märkning av PVC-plaster. Statens naturvårdsverk har givits i uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för ett miljöriktigt omhändertagande av uttjänta varor och produkter från PVC. Det är onekligen tunga uppdrag. Fru talman! Konsekvenserna för näringsliv och sysselsättning, liksom ur handelspolitisk synvinkel, har enligt oss moderater inte tillräckligt klarlagts. Stor hänsyn borde i sammanhanget ha tagits till det yttrande som riksdagens näringsutskott avgivit i ärendet. Näringsutskottet förordar ur näringspolitisk synvinkel att de aktuella motionsyrkandena inte borde föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Man hänvisar också till att det kommer att finnas ett bättre beslutsunderlag i frågor om bl.a. PVC-användningens miljökonsekvenser och effekterna från närings och handelspolitiska utgångspunkter av en övergång till alternativa material när nämnda regeringsuppdrag redovisas. Vi moderater i utskottet anser därför att utskottet borde ha inväntat utredningsresultaten och regeringens syn på dessa innan så långtgående ställningstaganden gjorts som de nu aktuella. Vi hävdar också i reservation 1, i motsats till utskottsmajoriteten, att det för närvarande är svårt att göra en täckande helhetsbedömning av PVC i alla dess led från klortillverkning till avfall. Av den anledningen och med hänsyn till att viss återvinning och återanvändning redan pågår är det för tidigt att utesluta eventuell framtida PVC ur kretsloppssamhället. Självfallet skall det ställas väldigt höga miljökrav på framtidens PVC, och vi är övertygade om att tillverkarna både är medvetna om detta och engagerade i uppgiften att uppnå de krav som ställs. Vi menar därför att dagens tillverkning av PVC med miljöskadliga additiv bör avvecklas i takt med vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi förutsätter också i reservationen att regeringen återkommer till riksdagen med förslag då utredningsuppdragen fullföljts. Det är, mot bakgrund av vad jag har redovisat, väldigt överraskande för oss att man i utskottet har gjort de här långtgående ställningstagandena. Detta får också konsekvenser för näringslivet. Många jobb är faktiskt i farozonen. Jag vill gärna fråga socialdemokraterna: Är ni inte medvetna om vad som kan hända om man på det här tidiga stadiet genomför de här långtgående besluten? Det är väldigt överraskande att ni inte ens är beredda att ta hänsyn till och avvakta de utredningsuppdrag som er egen regering har lagt ut. Fru talman! Det finns, menar vi moderater, mycket starka skäl för riksdagen att mot den här bakgrunden bifalla den moderata reservationen. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag kan inte sticka under stol med att det här är ett betänkande som gläder mig och Miljöpartiet mycket. Vi har i olika sammanhang försökt påtala att ett av de största hoten framöver är det som uppstår om vi inte kommer till rätta med kemikaliesamhället. Det står mycket bra i betänkandet. Jag kan t.ex. fortsätta att läsa högt där Ingvar Eriksson slutade: "En sådan helhetsbedömning visar enligt utskottets mening att PVC inte hör hemma i kretsloppssamhället. Dagens mjukgjorda PVC samt styv PVC med miljöskadliga additiv bör därför avvecklas. Avvecklingen bör inledas skyndsamt." Låt mig hoppas att detta är en vändpunkt och att vi nu går mot en bättre miljöpolitik, att vi nu börjar ta de små steg vi måste ta för att vi skall få en miljö där "kretsloppet" syftar på det biologiska kretsloppet. Jag tolkar det utskottet säger här på det viset, dvs. att det kretsloppssamhälle utskottet talar om är samma sak som det biologiskt hållbara samhället, ett samhälle där barn inte utsätts för kemikalier som de inte tål. Jag förutsätter också att regeringen inom en snar framtid kommer att lägga fram mer konkreta förslag på hur PVC:n skall avvecklas. Vi i Miljöpartiet hade föreslagit att vi inte skulle gå in i 2000-talet med den här produkten på marknaden, utan att den skulle vara borta till den 1 januari år 2000. Ett sådant beslut har vi inte fått här, men jag förutsätter att den här skrivningen, där man säger att avvecklingen bör inledas skyndsamt, innebär att regeringen återkommer med en konkret plan. Fru talman! Jag skulle vilja propagera för en artikel i tidningen Forskning och Framsteg, som kom nu i dagarna. Där talas det om ett av de problem som vi får i kemikaliesamhället, nämligen allergier. I artikeln visas det mycket tydligt att det inte går att förklara allergiförekomsten i västvärlden i dag med t.ex. luftföroreningar från kolindustrin. Det enda som kan förklara allergierna är kemikaliesamhället. Det har t.ex. visat sig att människor på Nya Guinea och människor i Sydafrika inte har haft astma när de lever i en normal miljö men att samma människor utvecklar astma när de flyttar in till städerna och drabbas av den västerländska livsstilen. Detta visar att den ökande allergiförekomsten alltså inte är genetiskt betingad utan miljöbetingad. I dag säger vi att 70 % av alla barn har haft eller har allergiska eller överkänsliga reaktioner. Egentligen, fru talman, är det här en mycket viktig diskussion. Den handlar nämligen om vems rätt vi skall värna. Skall vi värna industrins rätt att vräka ut kemikalier som vi vet att barn inte tål, eller skall vi värna de små barnens rätt att växa upp i en miljö där cellen inte utsätts för ämnen som faktiskt gör att barnet inte kommer att kunna leva fullt friskt? Många av de barn som i dag har allergier och astma kommer nämligen inte att kunna leva fullt friska som vi. För Miljöpartiets del är svaret på den här frågan alldeles givet. Det är barnets frihet och rätt som skall värnas, inte fabrikörernas. PVC är en stor bov i det här dramat. PVC är ett ämne som innehåller oerhört många olika kemikalier. Av de kemikalier som vi måste komma till rätta med är just de klorerade föreningarna, de organiska föreningarna en grupp ämnen som vi definitivt måste fasa ut ur samhället för att vi skall kunna säga att samhället är biologiskt hållbart. 70 % av all klorframställning går till PVC. PVC, polyvinylklorid, är en klorerad organisk förening. PVC innehåller ett trettiotal additiv, dvs. olika saker tillförs, bl.a. bly och tennorganiska föreningar. Man tillför också många föreningar som har visat sig vara en ny sorts miljögifter. De kan kallas hormongifter. I det här betänkande finns en hemställanspunkt som handlar om blyadditiven. Jag hälsar detta med tillfredsställelse. Jag hade gärna sett att utskottet hade vågat ta ytterligare ett steg när det gäller additiven, t.ex. ftalaterna, som är just en typ av hormongifter. Det sägs i betänkandet att en utredning pågår och att regeringen kanske därför återkommer i frågan. Samtidigt skriver Kemikalieinspektionen att det finns skäl för den svenska industrin att redan nu arbeta för att minska de diffusa utsläppen av mjukgöringsmedel och man talar om att det här är ämnen som skall försvinna. De här ämnena har i djurförsök visat sig vara cancerframkallande, de är mutagena, vi vet att de vandrar in i foster. Vi vet att de har hormonliknande effekter. De har visat sig påverka reproduktionen av ägg och spermier hos djur, de påverkar könsdifferentieringen. De har också effekter som gör att koncentrationsproblem hos barn eventuellt skulle kunna hänföras till deras påverkan. Många av de här mjukgörarna används i mycket stor omfattning i byggmaterial. Ett stort problem när PVC-golv med mjukgörare utsätts för fukt är de kemiska ämnen som bildas på grund av att DEHP, som är en ftalat, reagerar med vätska. Det kan faktiskt vara så, fru talman, att mycket av den sjuka-hus-sjuka som vi diskuterar handlar just om de additiv som finns i Miljöpartiet har en reservation till betänkandet som handlar just om ftalaterna, och jag yrkar bifall till den reservationen. Vi hade alltså egentligen velat gå ett steg längre när det gäller de här ämnena. I många länder diskuterar man vad man skall göra med de här ämnena. I Danmark har man gjort undersökningar vars resultat tyder på att ftalaterna faktiskt påverkar oss människor mycket mer än vi kanske vill tro. Det har visat sig att fertiliteten hos män har försämrats och att många män har så dålig kvalitet på sina spermier att de faktiskt inte kan reproducera sig. De kan inte göra sina kvinnor med barn helt enkelt därför att spermiekvaliteten är för usel. Detta kan kopplas till samma sorts ämnen, de här östrogenliknande ämnena. Det är fråga om en ny typ av föroreningar. Man har inte trott att dessa ämnen skulle ha sådana här effekter. Det har varit mycket svårt att bevisa vad som egentligen sker, men dessa ämnen är så snarlika det normala östrogenet att kroppen tar fel på ämnet. Kroppen känner inte igen det som något som inte hör hemma i den utan identifierar det som östrogen. I och med att t.ex. män får i sig dessa ämnen får de ett kvinnligt könshormon som normalt inte skulle finnas i kroppen men som påverkar den fortsatta utvecklingen. Det otäcka är att man kunnat visa att många av dessa ämnen via moderkakan transporteras direkt från modern till fostret. Man kan alltså se en viss anlagring hos foster. Detta är oerhört obehagligt. Läget i dag är det att Danmarks miljöminister har uttalat att man i Danmark skall fasa ut dessa ämnen. Han har också sagt att man skall ta fram en handlingsplan för hur PVC skall avvecklas. Sverige är alltså inte det enda land som anser att PVC inte hör hemma i ett hållbart samhälle. Jag är övertygad om att det skall komma till många fler länder, och jag är också övertygad om att mycket av diskussionen om de här hormongifterna kommer att ta fart så småningom. Jag hälsar med tillfredsställelse att Sverige försöker ligga vid frontlinjen när det gäller just PVC. Vi som sitter i jordbruksutskottet har under den här tiden blivit uppvaktade både av kemikalieindustrin och av kommuner där de här kemiska industrierna finns. Jag måste säga att det förvånar mig. Jag är övertygad om att de industrier som ligger vid frontlinjen när det gäller att ta fram ersättningar för PVC kommer att vara mycket gynnade i framtiden. Jag skulle önska att industrin i Sverige skulle se det här som en utmaning och som en möjlighet att vinna marknadsandelar för framtiden. I Danmark låg man t.ex. vid frontlinjen när det gällde vindkraftverk, vilket gynnade den danska arbetsmarknaden rejält. Eftersom PVC är ett mycket vitt använt material i dag, både som byggmaterial, till olika apparater, till blodpåsar osv., finns det här en stor marknad. Om industrin hanterar det här rätt, kan det ge Sverige mycket stora fördelar. Eftersom jag är övertygad om att den här diskussionen kommer att spridas internationellt, önskar jag och Miljöpartiet att industrin skall ta chansen att skapa gröna jobb och ser till att få en ersättning för PVC, som definitivt inte hör hemma i det biologiskt hållbara samhället. Jag hoppas att vi alla har den uppfattningen när vi talar om kretsloppssamhället. PVC passar inte heller in i ett samhälle där man satsar på återvinning i ett kretslopp. PVC är ett ämne som över huvud taget inte hör hemma i det biologiska livet. Vi måste se till att sådana riktigt otäcka ämnen försvinner från kemikaliesamhället, för vi börjar få ett samhälle där små barn med känsliga växande celler utsätts för ämnen som gör att de i framtiden inte kan leva ett fullvärdigt liv. Vi är faktiskt där. Situationen i dag är akut. Jag yrkar bifall till förslaget utom i vad gäller reservation 1, som jag också yrkar bifall till.

Fru talman! Jag vill först göra en rättelse. Jag yrkade faktiskt på fel reservation. Jag förväxlade den moderata reservationen nr 2 med ett av yttrandena. Jag vill i stället yrka bifall till denna reservation. Lindvall och göra ett påstående. Vi har faktiskt samma ambition att få bort skadliga ämnen som ingår i olika produkter i vårt samhälle. Men vi måste alltid ställa oss frågan vilka alternativ som finns och hur de ställer sig vid en jämförelse på samma bas. Vi menar att det är det som måste göras och att det måste ges tid till detta. Mot den bakgrunden vill vi invänta de utredningsuppdrag som regeringen har lagt ut. Det kan vara intressant att höra om inte Gudrun Lindvall anser att det hade varit lämpligt att få en bredare kunskap om detta innan man fattar så långtgående beslut som nu skulle ske enbart på grundval av ett par motioner.
Fru talman! Det låter som om diskussionen om PVC skulle vara ny, men så är inte alls fallet. Det är ett ämne som vi har diskuterat länge. Redan i det betänkande som avgavs 1990/91, när socialdemokraterna förra gången hade makten, anfördes det att PVC egentligen borde fasas ut så snart som möjligt. Det har sedan tyvärr inte hänt något på tre år, och det berodde kanske på att den borgerliga samlingsregering som då fanns inte riktigt orkade att ta detta steg. Jag ser detta som en fortsättning på det som gjordes 1990/91, när man talade om att dessa additiv, t.ex. både ftalater och bly men också PVC, skulle fasas ut. Jag är övertygad om att vi inte kommer att få se de alternativ som skall tas fram av industrin, om vi inte ger mycket klara och entydiga politiska signaler om att det gäller ett ämne som skall fasas ut. Jag kan i dag inte gissa vilka alternativ industrin kommer att ta fram, men verkligheten har visat oss att om man ger klara och entydiga signaler om att ett ämne skall bort, är uppfinningsrikedomen stor. Alternativen är alltid många. Vilket alternativ som kommer att visa sig vara det vinnande i längden blir det upp till industrin att visa, men vi har i dag definitivt tillräckligt mycket kunskap för att klart kunna säga att detta ämne inte hör hemma i ett samhälle där framför allt inte barn skall utsättas för farliga kemikalier.
Fru talman! Visst skall vi göra allt vad vi kan, och det är onekligen så som Gudrun Lindvall säger, att PVC inte är nytt. Men utvecklingen har inte heller på den punkten stått stilla, och vi vet att industrin i dag jobbar mycket hårt med detta. Den är mycket medveten om den press som den har på sig när det gäller de här ämnena och produkterna. Men den har i dag inte alternativen framme, och vi menar därför att man borde vänta tills man har fått se de utredningar och utvärderingar som regeringen har igångsatt. Det är gott och väl ett halvår fram till dess, och utskottet borde kunna vänta på detta. Jag vill också bara erinra om att vi har ställt oss bakom de tillkännagivanden som är gjorda.
Fru talman! Ser man på klorindustrin, som framställer PVC, finner man att den genomgående är enormt miljöpåverkande. Tillverkningen av de ämnen som man använder för att göra PVC innebär ett rejält läckage av många klorerade ämnen som har precis de obehagliga egenskaper som jag har talat om. Likadant är det så att det vid själva framställningen av PVC läcker ut mycket av klorerade ämnen som inte alls hör hemma i ett biologiskt kretslopp. Något som har diskuterats mycket är dioxiner, eftersom de är kända, men många av de andra, t.ex. hexaklorbensen, känner man kanske inte riktigt lika mycket till, och de blir inte diskuterade ute i samhället. Jag kan garantera att det inte är fråga om speciellt trevliga ämnen. Dessutom skulle jag önska att PVC-industrin för länge sedan hade fasat ut de additiv som används. Alla vet att ämnen som innehåller tungmetaller definitivt inte bör finnas i omlopp, och jag hade önskat att PVC-industrin av egen kraft och vilja hade gjort betydligt bättre ifrån sig på den punkten. Det har man tyvärr inte gjort. Jag kan tolka detta bara på ett enda sätt, nämligen att om vi skall få till stånd en utveckling, måste vi ge entydiga politiska signaler. Det är bara det som sätter i gång en utveckling. Ett annat alternativ kan vara att få till stånd ett konsumenttryck, men det är svårt att veta exakt i vilka produkter PVC finns. Det finns nästan överallt. Kan vi få ett märkningssystem och alternativ, tror jag att också konsumenterna kan hjälpa till med att fasa ut det här, som inte hör hemma i sammanhang där det finns barn.

Fru talman! Häromdagen kunde man läsa följande i tidningen Ny Teknik: Istället investerar företaget 100 miljoner kronor för att tillverka antimögelmedel för jordbruks och livsmedelsindustri." Processingenjören vid Neste Oxo säger: "Företagets strategi är att bli mindre beroende av mjukgjord PVC." Man kunde också läsa följande i en artikel nyligen: "I dagarna börjar Telia gå över till miljövänligare plast i sina telefonkort. Men man letar vidare efter ännu bättre alternativ." "Det är miljöskäl som gör att vi byter", säger den ansvarige för Telias telefonkort. De här exemplen illustrerar väldigt väl situationen, nämligen att näringslivet, företagen och producenterna, börjar förstå att det här är ett ämne, ett material, som man av miljöskäl och ekonomiska skäl bör lämna. Det är den insikten som ligger bakom resonemangen och ställningstagandena i jordbruksutskottets betänkande nr 8; synen på PVC som ett miljöproblem. Utskottet behandlar två motioner i den här frågan, som naturligtvis rymmer ett antal yrkanden, som egentligen kan delas in i tre olika delar. Det är dels sådana yrkanden som hänger samman med tillverkningsprocessen, dels sådana yrkanden som hänger samman med tillsatsämnena, additiven, och dels sådana yrkanden där man funderar litet över PVC:s plats i samhället. Jag kan säga, fru talman, att utskottet har behandlat den här frågan med största noggrannhet. Det har varit en mycket omsorgsfull hantering, som började redan i våras och som har bestått av dels uppvaktningar, dels en gedigen utfrågning av alla tänkbara berörda myndigheter och organisationer, företag och institutioner, och dels en remiss till näringsutskottet för att höra dess synpunkter. Frågan har alltså varit föremål för en gedigen behandling i jordbruksutskottet. Jordbruksutskottet har då diskuterat några moment när det gäller hanteringen av PVC. Det är till att börja med själva tillverkningsprocessen, där utskottet funderar över problemen som hänger samman med klortillverkningen. Efter att ha gått igenom materialet - inte minst det material som finns tillgängligt från Kretsloppsdelegationen, som alltså har utrett och diskuterat frågan och fått den remissbehandlad; ett material som också har utgjort grunden för mycket av diskussionen kring PVC-frågor - konstaterar utskottet att man instämmer i motionärernas syn på att miljön vid klortillverkning för PVC-tillverkning är belastande. Man konstaterar att regering och ansvariga myndigheter bör tillvarata alla möjligheter att minska denna negativa påverkan. Utskottet diskuterar också bly och organiska tennföreningar som stabilisatorer, och konstaterar även där att man delar motionärernas bedömning att de här stabilisatorerna är miljöpåverkande och menar att avvecklingen av de utpekade stabilisatorerna bör fullföljas snarast. Även den mjukgjorda delen av PVC diskuteras, dvs. tillsatserna när det gäller att mjukgöra PVC. Också där delar man, fru talman, motionärernas bedömning att användningen av de miljöskadliga ftalaterna bör avvecklas. Frågan om de olika tillsatserna tar man på stort allvar. Utskottet diskuterar också andra fenomen i samband med hanteringen av PVC, som kvittblivning, förbränning, materialåtervinning och märkning. Man kan i korthet säga att utskottet delar motionärernas bedömning att en konventionell deponering är en olämplig kvittblivningsmetod. Man delar synpunkterna att det behövs en märkning av PVC. Man konstaterar också att materialåtervinning ännu inte har visat sig vara en framkomlig metod för att hantera detta material. Utskottet kommer till slut fram till frågan om PVC:s placering i samhället, och man gör där en mycket stark och tydlig bedömning, nämligen att PVC inte hör hemma i kretsloppssamhället, att dagens mjukgjorda PVC och styv PVC med miljöskadliga additiv bör avvecklas. I fråga om alla dessa bedömningar av de saker som utskottet diskuterar kring PVC, landar man i två tillkännagivanden, dels det som gäller miljöpåverkan vid klortillverkning, dels det som gäller stabilisatorerna. Det är viktigt att se att utskottet anser frågan vara så viktig att ett tillkännagivande till regeringen kring några av de centrala momenten är angeläget. Detta hindrar inte att det även i de mera resonerande delarna sker ställningstaganden som jag vågar påstå är minst lika viktiga som tillkännagivandena. Utskottet demonstrerar och deklarerar en åsikt om hur man ser på PVC i samhället. Det har fogats två reservationer till betänkandet, dels en från Moderaterna, dels en från Miljöpartiet. Jag har respekt för att man på olika sätt vill markera några detaljer i sin syn på PVC. Men jag kan säga, fru talman, att dessa reservationer på intet sätt förtar intrycket av att det är ett i attityden enigt utskott, i synen på PVC, även om en del detaljer har varierat och givit resultat i form av reservationer. Jag tror, fru talman, att man kan säga att det beslut som kammaren står inför att fatta kanske är det viktigaste miljöbeslutet under detta år. Jordbruksutskottet markerar här sin position som miljöutskott, genom att ta ställning i en central miljöfråga. Då är det extra glädjande, fru talman, att se att liknande attityder kring den här frågan också återfinns i regeringen och i de uppdrag som regeringen nu i några av de specifika frågorna har givit till i första hand två berörda myndigheter. Det samlar ju bedömningen till en väldigt kraftfull attityd i denna centrala miljöfråga, en attityd som samhället kan föra ut till de berörda aktörerna. Det är en attityd som i slutet av betänkandet sammanfattas på följande sätt: "Det är enligt utskottets mening möjligt att göra en helhetsbedömning av hanteringen av dagens PVC i alla dess led från klortillverkning till avfall. En sådan helhetsbedömning visar enligt utskottets mening att PVC inte hör hemma i kretsloppssamhället. Dagens mjukgjorda PVC samt styv PVC med miljöskadliga additiv bör därför avvecklas. Avvecklingen bör inledas skyndsamt." Låt alltså detta bli sagt, som en mycket tydlig signal till de olika aktörerna i denna fråga! Detta är och blir förhoppningsvis under kvällen riksdagens åsikt i denna fråga. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag håller med Lennart Daléus om att vi har tagit frågan på mycket stort allvar. Det är bara det att det har hänt så mycket tidigare på det här området. Vi har haft utfrågning, men man har egentligen inte tagit så stor hänsyn till själva utfrågningen i det här betänkandet. Lennart Daléus nämnde också kretsloppsdelegationen. Om inte jag minns fel fanns det en hel del kritik i denna. Man har inte riktigt följt upp detta ännu. Även om vi moderater ställer upp på de tillkännagivanden som utskottet har avgivit tycker vi att man på normalt sätt borde ha inväntat de besked som de av regeringen utlagda utredningarna hade kunnat ge. Då hade vi haft ett ännu bättre och starkare underlag för de beslut vi fattar. Det är normalt att jobba på det sättet. Jag är litet överraskad över att herr ordföranden i utskottet inte har velat medverka till detta.
Fru talman! Det här är inte riktigt sant. Vi har haft en hantering av det här ärendet flera gånger i utskottet - om jag uttrycker mig försiktigt och sparsamt - där vi har haft möjlighet att under månader diskutera och på den egna kammaren fundera över den här frågan. Den är gediget behandlad. Jag tror att Ingvar Eriksson instämmer med mig om att det kanske är det ärendet i utskottet som under det gångna året har blivit mest gediget hanterad med alla de instrument som står till utskottets förfogande. Fru talman! Det som präglar den här debatten i kväll är nog mera en samsyn, precis som Ingvar Eriksson ger uttryck för, i bedömningen av PVC. Det tycker jag nog är det viktigaste och det man skall ta vara på. Det är riktigt att det kom in synpunkter på kretsloppsdelegationens material vid remissbehandlingen. En del var kritiska, men jag vågar säga att de flesta var positiva. De positiva synpunkterna kom inte minst från dem som använder det här materialet och som är marknaden för det här materialet. De redovisade att de är på väg att lämna användningen av materialet. Det bådar också gott inför den avveckling som nu förestår och som jag tror att jag demonstrerade genom att läsa några exempel ur tidningsartiklar. Industrin har börjat förstå budskapet och tagit det till sig. Av miljöskäl är man på sin egen väg bort ifrån materialet. Fru talman! Jag hyllar gärna samsynen i den här frågan och tror att de detaljer som Ingvar Eriksson redovisade är ett mindre bekymmer.
Fru talman! Visst tror jag också att näringslivet följer det här mycket noggrant. men det finns också en mycket stor oro där i dag, eftersom man inte har velat invänta regeringsutredningarna. Från den sidan har man också bedömt att detta skulle ge ett bättre underlag och i sig skulle det få mer respekt. Jag tror inte att vi fullt ut har vägt in effekterna för näringslivet av den snabba, påtvingade omställningen som kan ske. Det finns faktiskt företag hemma i min egen kommun med 60-70 anställda som säger att om det går så snabbt som man säger så att de inte hinner anpassa sig och få in nya ämnen kanske de får förlägga tillverkningen utomlands i stället. Då tror jag att vi har rusat fram litet för snabbt. Det var just det som näringsutskottet sade i sitt betänkande, som Lennart Daléus också hänvisade till. Vi har faktiskt inte tagit intryck av vad näringsutskottet sade.
Fru talman! Ingvar Eriksson visar en mycket stor respekt för den nuvarande regeringens sätt att hantera den frågan och beredningen av den. Det är en respekt för den nuvarande regeringens arbete som kanske inte alltid återkommer i andra sammanhang. Jag tycker att regeringen i stora delar nu hanterar den här frågan rätt. Man lägger ut uppdrag kring olika speciella områden som berör PVC och ger det till de myndigheter som nu kan fylla kretsloppsdelegationens material. Jag tycker att det har sin poäng. Det är dock inte som Ingvar Eriksson säger att man är orolig beträffande den korta tid, den tidspress eller vilket uttryck Ingvar Eriksson nu använde, som vi kommer att fatta beslut om. Vi kommer inte att, fru talman, här i kväll fatta beslut om någon tidsplan eller några årtal. Det är liksom finessen med det hela. Genom jordbruksutskottets betänkande får riksdagen en möjlighet att ge sin syn, sin inriktning och sin strömfåra i den fasta övertygelsen om att regeringen kommer att arbeta konkret med hur den strömfåran skall fullföljas. Det tycker jag, fru talman, är den riktiga gången. Det finns inget skäl för industrin att hysa den oro som Ingvar Eriksson tror att den gör. Jag är inte lika övertygad om det. Jag tror att industrin har en dynamisk förmåga att förstå budskap, anpassa sig och - som jag demonstrerade med de här tidningsartiklarna - välja nya vägar.
Fru talman! Jag och Lennart Daléus har säkert samma uppfattning om att det här kan vara ett steg på väg i rätt riktning. Det får naturligtvis framtiden utvisa. Jag skulle vilja fråga Lennart Daléus om han liksom Miljöpartiet med begreppet kretslopp i kretsloppssamhället avser de biologiska kretsloppen. De kemikalier som inte hör hemma i biosfären passar inte in bland de levande och de levande cellerna. Det var min första fråga. Den andra frågan jag skulle vilja ställa till Lennart Daléus är: På vilka grunder anser Lennart Daléus att det är så mycket mera angeläget att göra ett tillkännagivanden om blyadditiven än om de mjukgörande ftalaterna? Enligt mitt bedömande finns det väl så goda skäl att nu säga vad vi vet om ftalaterna liksom om bly och tennföreningar som stabilisatorer.
Fru talman! Frågan om kretslopp kan och bör man diskutera länge. Jag tror att vi menar två olika saker. De naturliga kretsloppen är naturligtvis de som ibland kallas för biogeokemiska cykler. Det är de stora kretsloppen. Det kretslopp som vi nu talar om i första hand tror jag är det man ibland kallar teknosfären, dvs. det kretslopp i vilket människan är den huvudsakliga aktören och rör sig med sina varor och produkter. Det är detta vi talar om i det här fallet när det gäller PVC, och vi vill ha bort PVC från kretsloppet. Detta är min något förenklade definition i det här sammanhanget. Både blyadditiven och ftalaterna är besvärliga. Vi har nu diskuterat den här frågan rejält i utskottet. Man värderar olika delar av de uppdrag som nu är lagda på regeringen. Men jag tycker att det ligger ett mycket stort värde i att kunna samlas i en mycket tydlig och bred majoritet i det synsätt som vi i utskottet har haft i den här frågan. Jag hoppas naturligtvis att regeringen går vidare när det gäller ftalaterna på det sätt som utskottet ger uttryck för. Därför tycker jag att den sammanfattande bedömningen som utskottet gör är bra även i de frågorna.
Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att det finns en skillnad mellan Centerpartiet och Miljöpartiet när det gäller vilket kretslopp som vi anser vara väsentligt. För oss innebär begreppet kretsloppet det som Lennart Daléus beskriver som det stora och vida. Det handlar om vilka ämnen vi sprider ut och hur det påverkar det levande. Till syvende och sist är det detta hela miljöpolitiken handlar om. Skall vi använda ämnen som medför att det stora, biologiska kretsloppet inte kan fungera? Man har alla skäl i världen att misstänka att många av de här ämnena, t.ex. ftalaterna, påverkar just det kretsloppet, den biosfären, på ett sådant sätt att det kanske egentligen är ett större miljö och hälsoproblem än vad blyet är - om vi nu skall göra en värdering. Jag hade gärna sett att flera skulle ha ställt upp på att det även när det gäller ftalaterna finns all anledning att nu tala om att Sverige vill avveckla användningen precis som Danmark. Jag har förstått att i Danmark har man kanske en litet större insikt i dessa frågor. Jag hoppas, liksom Lennart Daléus, att det som står i betänkandet innebär att regeringen återkommer i detta ärende. Jag hade också gärna sett att vi hade varit ense, men i den enigheten hade jag mycket gärna velat ha med ftalaterna. Miljöpartiet anser att det är ämnen som definitivt inte hör hemma i kretsloppssamhället.
Fru talman! Det är klart att man kan försöka ta en poäng genom att tala om kretslopp på litet olika sätt, men det tjänar inget syfte. Inom delar av miljöarbetet gäller det olika kretslopp. Vi får försöka särskilja dem litet för att kunna vara operationella och för att kunna hantera med. Med all respekt för vad Gudrun Lindvall säger tror jag att många har en definition som är likartad med den jag beskrev tidigare. Det är möjligt att Gudrun Lindvall vill arbeta efter någon annan definition, men det har inte med värderingen av frågan och problemen att göra. Det har inte särskilt stort syfte. När det gäller ftalaterna och hanteringen av dem kan jag ha respekt för att Gudrun Lindvall, liksom Ingvar Eriksson och Moderaterna, vill göra en markering som är litet annorlunda än den breda uppslutning som finns kring strömfåran i det här betänkandet. Jag har vad vi kan kalla politisk respekt för det agerandet. Men jag tror inte att det heller tjänar något syfte. Det viktiga nu är att utskottet har kommit fram till en tung samlad bedömning kring PVC och skickar den bedömningen till en regering som, vad man kan förstå av uttalanden, är beredd att ta emot den signalen. Man skickar också signalen till aktörerna i omvärlden. Jag tycker att det är långt gånget, och det demonstrerar att jordbruksutskottet har tagit ett miljöansvar.

Fru talman! Detta betänkande utgår från två motioner om PVC som väcktes under allmänna motionstiden 1995, precis som Ingvar Eriksson tidigare sade. PVC är, för den som inte är invigd, en förkortning av polyvinylklorid och är en av de vanligaste klorerade plasterna. Det utskottet föreslår är två tillkännagivanden. Det första handlar om klortillverkningen. För att tillverka PVC krävs nämligen att man först tillverkar klor, och tillkännagivandet innebär att den negativa miljöpåverkan från klortillverkningen bör minska. Det andra handlar om tillsatserna av stabilisatorer till PVC. All PVC måste värmestabiliseras för att plasten skall vara möjlig att bearbeta, och därvid tillsätts kemikalier. Bland stabilisatorerna finns t.ex. bly och organiska tennföreningar. De är olämpliga ur miljösynpunkt, och tillkännagivandet innebär att avvecklingen av bly och organiska tennföreningar bör fullföljas snarast. För att inte glömma det, fru talman, yrkar jag härmed bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. PVC-frågan har en lång historia i riksdagen. Det har någon nämnt tidigare. Det finns ledamöter här som är mycket bättre på historien, så jag hoppar över den. PVC-frågan är också mycket livligt debatterad och diskuterad i massmedierna. PVC är en mycket användbar plast med bra egenskaper. Den har spridd användning på grund av sina egenskaper, från enkla förpackningar till komplicerade elektronikprodukter. 70 % används inom byggproduktområdet. Alla använder vi PVC i någon form: golv, tapeter, färg, förpackningar, hushållsartiklar, kontorsvaror. Andra kanske också välkända områden är rör för vatten och avlopp och blodpåsar. Samtidigt som PVC är en användbar produkt innehåller PVC miljöskadliga ämnen, stabilisatorer, som jag tidigare nämnde, och mjukgörare. PVC råvaran i sig är styv, så för att vissa produkter skall kunna tillverkas måste kemikalier tillsättas för att göra den mjuk. Ungefär hälften av all PVC innehåller mjukgörare. Vanligast är en grupp ämnen som går under benämningen ftalater. Många miljöorganisationer har engagerat sig i kampen för att få bort PVC. Som jag ser det är det viktigt att veta vad man talar om innan man fattar beslut om avvecklingsplaner för ett material som PVC, som har så stora användningsområden. Jag tolkar utskottets enighet om det här betänkandet - för jag tycker inte att reservationerna är avgörande - som att vi är överens om det. Vi måste veta om det går att tillverka PVC utan miljöfarliga tillsatser eller om PVC som helhet är olämplig. Vilka ersättningsmaterial respektive ersättningstillsatser finns? Är dessa ofarliga? Vi måste också veta vilka konsekvenser en eventuell avveckling får när det gäller produkter och näringsliv. Vi måste titta på EU:s hantering av PVC och ta ställning till import och exportfrågan. Det här har också näringsutskottet särskilt understrukit i sitt yttrande. Läget är följande: För ett och ett halvt år sedan lade Kretsloppsdelegationen fram ett betänkande som har berörts här tidigare och som hette PVC - en plan för att undvika miljöpåverkan. Det betänkandet har remissbehandlats och Miljödepartementet har utifrån betänkandet och remissvaren lagt ut två uppdrag, ett till Kemikalieinspektionen och ett till Naturvårdsverket. Jag vill litet kort rekapitulera vad som ingår i uppdragen. Jag tycker att det är viktigt att veta att detta finns att göra. Uppdraget till Kemikalieinspektionen innebär att Kemikalieinspektionen skall lämna förslag till åtgärder för att minimera hälso och miljörisker vid användning av stabilisatorer och mjukgörare i PVC. Man skall vidare belysa alternativa materials miljöegenskaper. Om det finns nya kunskaper om risker bör befintliga avvecklingsplaner för dessa ämnen revideras. I förekommande fall bör nya förslag till preciserade avvecklingsplaner tas fram. Förslagen bör vara baserade på konsekvensbelysningar vad gäller miljö, internationella handelsaspekter samt effekter för näringsliv och sysselsättning. Bl.a. bör konsekvenser för miljön av eventuella ersättningsmaterial och ersättningstillsatser belysas samt pågående arbete inom EU. Uppdraget till Naturvårdsverket innebär bl.a. att man skall ta fram kriterier för ett miljöriktigt omhändertagande av PVC-produkter, framför allt sådana som tjänat ut, och bedöma förutsättningarna för återanvändning, materialåtervinning, förbränning och deponering. Båda uppdragen skall redovisas den 30 juni 1996. De kommer naturligtvis att tillföra mycket kunskap. Det förutsätter jag. När det gäller de två reservationerna skulle jag, fru talman, vilja göra några kommentarer. Miljöpartiet har en reservation vad gäller mjukgörare som Gudrun har redovisat. I sak är vi egentligen överens. Utskottets uppfattning är, och det står tydligt, att de miljöskadliga ftalater som i dag används bör avvecklas. I både Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets uppdrag tar man upp hur detta skall kunna ske. Därför tycker vi inte att det finns anledning att göra något tillkännagivande. Jag tycker kanske att Gudrun skulle vara litet försiktig med generaliseringar i talarstolen när det gäller olika organiska material. Man kan inte dra alla organiska material över en kam. Det är lätt att människor missuppfattar och tror att allt ont här i världen hänger ihop med PVC. Gudrun var också inne på att industrin hade uppvaktat oss väldigt mycket. Jag måste påstå att även miljöorganisationerna har varit synnerligen framstående när det gällt att lobba i det här ärendet. Moderaterna har en motivreservation. Jag tycker att utskottets text är tydligare. Det är bättre för alla inblandade om utskottet och riksdagen är tydliga i budskapet. Vi säger att dagens PVC innehåller miljöskadliga tillsatsmedel som måste avvecklas. Jag tycker att moderaternas motivtext säger både det ena och det andra. Det är viktigt att vi anger en riktning, tycker jag, och att vi är tydliga. Jag tycker att det är positivt att moderaternas reservation begränsar sig till motiv i den här stora miljöfrågan. Därför blir jag litet förvånad över Ingvar Erikssons anförande. Det lät som om han var emot allting. Ni har egentligen inte reserverat er mer än vad som gäller motiv. Mycket väsen för ingenting, tycker jag. Moderaterna har också formulerat ett yttrande där man tycker, vilket Ingvar också sade, att utskottsmajoriteten har gått alldeles för långt. Om man tittar på de tillkännagivanden som vi har gjort ser man att de egentligen inte är särskilt revolutionerande. Det första tillkännagivandet handlar om att den negativa miljöpåverkan från klortillverkningen bör minska. Den metoden har Sverige redan förbundit sig att avveckla i samband med Nordsjökonventionen. Det skall vara gjort senast 2010, så det är inget nytt. Det är kvicksilvermetoden som skall avvecklas. Det andra tillkännagivandet handlar om bly och organiska tennföreningar. Det är också någonting som det har pratats om i riksdagen i åtminstone fem år. Det är angeläget att de minskar. När det gäller blyföreningar hoppades man förra gången att detta skulle kunna ske på frivillig väg. Men det har uppenbarligen inte lyckats, i alla fall inte till i dag, och därför tycker jag att det kan vara bra om vi gör en klar markering när det gäller bly och tennorganiska föreningar. Till sist, fru talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Jag utgår från att Åsa Stenberg menar Gudrun Lindvall och Ingvar Eriksson i sitt anförande. Vi använder för och efternamn som tilltal här i kammaren.
Fru talman! Åsa Stenberg tycktes vara förvånad över mitt anförande. Jag tyckte att jag var ovanligt lugn och sansad i debatten med regeringsföreträdarna. Men jag är mycket förvånad över de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Nog hade jag en bestämd känsla av att ni trodde på er egen regering när den hade lagt ut ett utredningsuppdrag och att ni hade förmåga att invänta det. Det är ovanligt att man inte har det. Det är inte så konstigt att jag påpekar detta. Men jag vill ändå med anledning av det som Åsa Stenberg har sagt lugnt och sansat ställa en fråga. Att snabbavveckla PVC, och det kan mycket väl bli så, ni talar ju om att det skall ske så snabbt som möjligt - jag vet inte vilket ord som användes, men det var i alla fall ett uttryck som innebar att det kanske skulle ske nästa år - tror jag inte är realistiskt. Jag tror inte heller att det är så lyckat av det skälet att det enda som vi kanske uppnår är att företagen i Sverige flyttar ut sin tillverkning. Frågan är: Tror Åsa Stenberg och socialdemokraterna att PVC för den skull slutar användas i Sverige? Kommer man inte ändå att importera det? Då är det enda som ett snabbavvecklingsbeslut skulle kunna leda till att vi tappar jobb i Sverige. Jag har en känsla av att det skulle oroa inte minst socialdemokraterna, som har gått ut med så starka löften om att sysselsättningen skall öka. Det är en liten fråga.
Fru talman! Jag får börja med att be om ursäkt för att jag använde förnamnen. Jag har ingen annan erfarenhet av Ingvar Eriksson än att han har en sansad och lugn ton. Men jag tyckte att han i ord var mycket kritisk mot betänkandet, som han i stort sett ställer upp på. Det står inte alls att vi skall snabbavveckla PVC. Det står mycket och tydligt skrivet att vi skall invänta uppdragen. Vi har avstyrkt de yrkanden som kräver att vi nu skall fastställa en tidplan. Då tycker inte jag att vi skall sprida den felaktiga uppfattningen att det står att det skall vara en fastlagd tidplan för detta. Vi har inte en sådan i dagsläget.
Fru talman! Det står faktiskt i slutet av betänkandet att avvecklingen bör inledas skyndsamt. Det är det som oroar industrin, som i dag faktiskt sysselsätter många. Det som också oroar är att de alternativ som skall ersätta PVC:n egentligen inte är framtagna ännu. Det är mot den bakgrunden som vi moderater tycker att det är märkligt att inte de socialdemokratiska utskottsledamöterna är beredda att invänta de utredningsuppdrag som regeringen har lagt ut. Det är den normala gången. Det är bara det jag vill ha framfört. Jag tycker att det är litet märkligt att man har så brått i den här frågan.
Fru talman! 1990 91. Det har uppenbarligen inte haft någon effekt. Jag måste säga att jag tror att riksdagen måste säga ifrån på vissa punkter. Nu blir det i form av ett tillkännagivande. Förra gången var det i texten. Däremot tycker jag inte att vi skall sprida någon skräckstämning av att vi i morgon skall stänga PVC tillverkningen. Vi väntar på de här uppdragen, precis som Ingvar Eriksson gör, för att se vad de innehåller på de övriga punkterna. Vi har sagt ifrån på två punkter.
Fru talman! När man hör Åsa Stenberg får man litet grand en känsla av att Åsa Stenberg vill tona ner effekten av det som står i detta betänkande. Jag hoppas att det inte är ett uttryck för att regeringen tänker lämna det här betänkandet utan att vidta åtgärder. Som jag och Miljöpartiet uppfattar detta är det ett första steg mot ett samhälle där PVC inte hör hemma. Jag är medveten om att det finns mycket i detta ärende som kan tolkas på olika sätt. Jag har redan hört PVC-industrins ledamöter göra sin tolkning. Jag måste säga att en del av de tolkningarna ligger snubblande nära Åsa Stenbergs tolkningar, nämligen att detta blir ytterligare ett politiskt dokument som inte kommer att få så stor effekt. Jag hoppas, Åsa Stenberg, att jag och Miljöpartiet inte kommer att besannas i den farhågan. När det gäller det avsnitt som jag har diskuterat mycket och den reservation som jag avgett för Miljöpartiets räkning angående ftalater har faktiskt den första delredovisningen kommit från Kemikalieinspektionen med anledning av det uppdrag som regeringen har gett. Man har tittat på hur man skall minimera riskerna av olika tillsatsmedel i PVC. Här fanns alltså all anledning att göra ett tillkännagivande utifrån de uppdrag som regeringen faktiskt gav i somras. Här finns delbetänkandet färdigt. Här finns ingenting att vänta på, för det har redan kommit, Åsa Stenberg. Därför, fru talman, är jag förvånad över att det inte fanns ett intresse av att också säga det som borde sägas, nämligen att även ftalaterna bör avvecklas snarast. Får jag förmoda, Åsa Stenberg, att regeringen kommer åter med även detta?
Fru talman! Gudrun Lindvall frågar om jag tonar ned vissa saker i betänkandet. Jag tonar inte ned. Jag försöker göra en riktig tolkning av betänkandet som det är skrivet. PVC-frågan är en svår fråga. Det handlar om en balansgång mellan de intressen som vi har av att ha ett bra plastmaterial som vi använder på många sätt. Vi måste hitta och gå igenom ersättningsmaterial, ersättningstillsatser, samtidigt som det är en miljöfråga. Vi skall naturligtvis inte fortsätta att släppa ut de här miljöskadliga ämnena. Då gäller det att vi verkligen har något på fötterna innan vi fattar slutliga beslut om avvecklingsplaner. Jag kan väl tycka att Gudrun Lindvall drar åt sitt håll och jag åt mitt håll när vi tolkar, men jag tror att det ändå är en bra produkt. Jag tror att det är ett bra betänkande om man ser till helheten.
Fru talman! Jag hoppas att framtiden kommer att utvisa att detta är en mycket bra produkt. Om det här är det vi hoppas på, nämligen en vändning i miljöpolitiken, skulle jag och Miljöpartiet vara oerhört nöjda, Åsa Stenberg. Det har vi de senaste åren kunnat se mycket litet av. Även Naturskyddsföreningens rapport har visat att vi gick bakåt under den borgerliga tiden. Jag hoppas att vi i Miljöpartiet nu när vi finns i riksdagen tillsammans med regeringen kan pusha på så att det börjar gå framåt igen. Men det kommer framtiden att utvisa. Det som gör mig litet förvånad är att Åsa Stenberg säger att vi skall hitta alternativen. Såsom jag bedömer det är det industrin som skall hitta alternativen. Åsa Stenberg säger också att vi skall bevisa att det är farligt. Miljöpartiet anser att det är industrin som skall bevisa att det är ofarligt. Alla de rapporter som kommer nu, t.ex. i läkartidningen Lancet, antyder mycket klart och tydligt att ftalaterna definitivt inte är ofarliga. Jag skulle ha väldigt svårt att tro att den här industrin skulle kunna bevisa att dess verksamhet inte på något vis skulle vara skadlig för miljön, för det är så uppenbart att den är det. Jag vill också säga till Åsa Stenberg att jag naturligtvis inte anser att alla organiska kemikalier är av ondo. Åsa Stenberg, jag och fru talmannen består av organiska kemikalier. Det jag avsåg var de klorerade organiska kemikalierna som inte hör hemma i cellen. Jag hoppas, Åsa Stenberg, att de andra inte missförstod vad jag menade. Det är framför allt de halogeniserade, de som innehåller fluor-, klor-, brom och jodhalogenerna i organiska föreningar som har visat sig mycket otäcka. De är reaktiva och går in på en mängd olika områden i det biologiska livet och hör definitivt inte hemma där. Jag hoppas, Åsa Stenberg, att det var klart.
Fru talman! Bara en sista kort kommentar. Självklart tror jag inte att jag skall kunna hitta några alternativ till PVC eller till ingredienserna i PVC. Det måste ske en produktutveckling inom industrin. Jag skulle vilja påpeka att medborgarna har ett intresse av att vi hittar ersättningsmaterial som är lika bra men mindre miljöskadliga än PVC. Det är också i medborgarnas intresse att vi inte går så snabbt fram. Det finns produkter i dag där vi är osäkra, vi vet inte om de fungerar lika bra som PVC. Ibland måste vi göra avvägningar och välja en produkt som är skadlig i ett perspektiv men som är nyttig i ett annat perspektiv. Jag tänker t.ex. på blodpåsar.

Fru talman! Det mesta är redan sagt om PVC. Många kloka ord har sagts. Detta är ett mycket bra betänkande. Jag skall därför korta ner mitt inlägg och göra en enda reflexion som jag haft när vi behandlat frågan om PVC, som vi ju hållit på med ganska länge. Det handlar om miljömedvetenhet. Det finns en positiv tendens i samhället i dag till en ökande insikt om att miljön sätter gränser och att det är de företag som har insett detta som kommer att vara framgångsrika i framtiden. Det är också ökande insikter hos konsumenterna om att de kan ställa krav på industrin och välja. Produkterna skall märkas så att man vet vad man köper. Vi hade en utfrågning i våras med bl.a. företrädare för industrin, olika miljöintressen och Kemikalieinspektionen. Lennart Brunander ställde en fråga till Magnus Rönnmark från Hydro Plast och fick ett litet anmärkningsvärt svar, som jag vill redovisa här. Lennart Brunander frågade: "Vad lägger ni ner för resurser för att skapa andra produkter som man inte har dessa bekymmer med?" Med bekymmer avsåg han de bekymmer man har med PVC i form av utsläpp och annat. Det svar Magnus Rönnmark gav lydde så här: "Hydro Plast utvecklar inga alternativ till PVC. Vi utvecklar PVC och räknar med att kunna utveckla argumentet för PVC. Hydro som koncern är ett mycket stort företag och har sin riskspridning i olika divisioner. Koncernen lär inte gå under för att PVC verksamheten i Sverige upphör på grund av en politisk aktion." Det här svaret på frågan tycker jag är ganska anmärkningsvärt i en tid då allt fler företag inser att det är helt annan kunskap och insikt som behövs för att ställa om till ett miljövänligare samhälle och miljövänligare produkter. Just på grund av det här svaret behöver Hydro Plast få precis den signal som detta betänkande ger. Jag hoppas att man där läser det noga och tar till sig det som står där.

Fru talman! När riksdagen i december 1993 beslöt att bolagisera Posten innebar det även en omorganisation av bl.a. Postgirot. Den 1 mars 1994, Posten AB:s födelsedag, ombildades Postgirot till dotterbolaget Vid Postens ombildning aviserades det att den ensamrätt till statliga betalningar som Postgirot dittills haft skulle avvecklas.

De befogenheter som nu gäller för Postgirot Bank AB utformades dels i syfte att uppnå konkurrens på jämbördiga villkor mellan Postgirot och Bankgirot, dels med den bestämda avsikten att Postgirot inte skulle utveckla en fullständig bankrörelseverksamhet. Riksdagen beslöt vidare att en utvärdering av de nya befogenheterna för Postgirot Bank AB skulle ske före utgången av detta år. Någon utvärdering har vi inte sett till. I stället har nu regeringen lagt fram ett förslag som innebär dramatiskt utökad spelplan. Postgirot Bank AB tillåts ta stora kliv mot utökad bankverksamhet i och med detta förslag. Det blir fritt fram att ta emot inlåning utan begränsningar till någon särskild kontotyp. Volymtaket för inlåning höjs från 23 till 35 miljarder kronor. Taket för krediter ökas från 4 till 10 miljarder kronor, och därtill slopas begränsningarna vad avser placeringar i skuldebrev. Fru talman! Det är anmärkningsvärt att regeringen, efter allt vad Sverige upplevt av missgrepp när det gäller bankverksamhet i statens ägo, nu kommer med förslag som öppnar för nya äventyr på en marknad som bevisligen inte lämpar sig för agerande av spelare som har staten som ägare. När nu äntligen staten säljer Nordbanken kunde man ju hoppas att det är ett tecken på att Socialdemokraterna uppnått en sund insikt om att det är olämpligt att staten driver bankverksamhet. Besviken kan jag bara konstatera att det nu råder osäkerhet på den punkten. Även när det gäller ett annat dotterbolag till Posten AB vill regeringen utöka befogenheterna väsentligt. Posten Fondkommission AB skall få utveckla värdepappersrörelse i egen regi enligt regeringens förslag. Fru talman! Så länge staten är ägare bör den nuvarande restriktiva ordningen gälla även för värdepappersrörelsen. Alltså bör inte heller denna Post-dotter släppas lös med nya befogenheter. Läget skulle bli ett helt annat om de två Post-döttrarna tilläts stå på egna ben. Genom privatisering kan man undvika den risk för snedvridning av konkurrensen som det innebär att eventuella hopp över skaklarna kan göras i förvissningen om att pappa staten alltid kan bistå när och om det går på tok. Båda Post-döttrarna verkar i dag på en konkurrensutsatt marknad. Posten AB:s dotterbolag som driver verksamhet i konkurrens bör få möjlighet att utvecklas genom att det statliga ägandet avvecklas. Jag yrkar bifall till reservation 1, vilket innebär avslag på propositionen. Naturligtvis står jag också bakom reservation 3 men besparar kammarens ledamöter litet tid genom att nöja mig med denna deklaration.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande Postens finansiella tjänster är intressant i flera avseenden. Där framgår mycket tydligt dels vilken syn partierna har på statlig verksamhet - vilket kanske inte är så överraskande - dels att frågan om ökad konkurrens inte är så enkel som man skulle kunna tro. Bakgrunden till propositionen är att Posten AB i olika sammanhang tagit upp frågan om svårigheten att upprätthålla ett rikstäckande kassanät och därför haft önskemål om att få bättre möjligheter att utnyttja kontorsnätet genom utökade befogenheter att bedriva finansiell verksamhet. Posten vill ha utökade befogenheter för att kunna möta den allt hårdare konkurrensen på betalningsmarknaden. Detta är vanligtvis naturliga och lättförståeliga krav, krav som brukar drivas i andra sammanhang av både moderater och folkpartister. När det gäller statliga företag agerar emellertid dessa två borgerliga partier tvärt emot - "Statlig verksamhet skall regleras hårt och inte ges möjlighet att konkurrera på marknaden." Helst vill de naturligtvis privatisera all statlig verksamhet, allrahelst den som kan vara något så när lönsam. Det är synd att dessa ideologiska skygglappar sitter så hårt. Detta är ju annars ett utmärkt gyllene tillfälle att få till stånd ökad konkurrens i banksystemet. Vänsterpartiet anser att det behövs olika sorters bankkonstellationer för att få till stånd ett effektivt konkurrenstryck. Det behövs också privata banker av den typ vi har - sparbanker och föreningsbanker samt nya s.k. Fler privata banker kommer knappast att öka konkurrensen. Inte ens nya utländska banker av traditionell typ skärper konkurrensen. De kommer sannolikt att snabbt anpassa sig till den befintliga miljön. Det är av detta skäl som Vänsterpartiet så envetet motsatt sig privatisering av Nordbanken och nu anser att Postgirot Bank AB skall ges möjlighet att utvecklas till en fullständig bankrörelse, dock med den inskränkning som också regeringen har vad gäller värdepappersrörelsen. Fru talman! Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning. Riksdagen bör dock anmoda regeringen att återkomma med förslag som har till syfte att utveckla Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 4.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 3 handlar det inte om bankverksamhet, utan det handlar om betalningsförmedling. Som tidigare har nämnts i debatten beslutade man i denna kammare i december 1993 att Posten AB skulle få befogenheter att driva finansiell verksamhet. Kredit AB, fick då till uppgift att förmedla krediter och att utföra betalningar samt andra finansiella tjänster. Det har nu gått drygt ett år sedan de nya bestämmelserna trädde i kraft. Postgirot Bank AB har i olika sammanhang påtalat svårigheten i att upprätthålla ett rikstäckande kassanät till en rimlig kostnad och att bemöta den hårda konkurrens som finns. Postgirot Bank AB har därför framfört önskemål om att få bättre möjligheter att utnyttja kontorsnätet genom utökade befogenheter att bedriva finansiell verksamhet. Fru talman! I regeringens proposition 1995/96:3, Postens finansiella tjänster, tar man upp en del av de problem som Postgirot Bank påpekat vid flera tillfällen. Jag håller delvis med om att dessa hinder utgör ett problem. Det är därför viktigt att Postgirot Bank AB ges en chans att bemöta den hårda konkurrens som finns. Genom den här propositionen ökar man dessa möjligheter. Eftersom vi börjar att närma oss slutet av den här dagen i kammaren vill jag bara kort belysa de förändringar som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 3. Bolaget kommer att kunna ta emot inlåning utan begränsning till en specifik kontotyp. Den nuvarande begränsningen att kunna ta emot inlåning från allmänheten på enbart postgirokonto slopas. miljarder kronor i 1994 års penningvärde är ett tak som finns som en restriktion i bolagsordningen. Denna restriktion skall finnas kvar, men volymen av räntebärande inlåning beräknat på genomsnittet under de senaste 12 månaderna får numera inte överstiga 35 miljarder kronor. De sammanlagda beloppen av utnyttjade krediter, lämnade garantier och ställd borgen beräknat på de senaste 12 månaderna får inte överstiga 10 miljarder kronor. Det har tidigare funnits en begränsning för placering i skuldebrev som inte är föremål för handel på penningmarknaden. Med det nya förslaget slopas denna begränsning. I autogirofrågan är det av yttersta vikt att det görs en överenskommelse mellan Postgirot Bank AB och vissa affärsbanker. Den frågan är ännu inte löst trots att både regering och riksdag ansett det önskvärt med en överenskommelse. Några ytterligare förändringar skall inte behöva genomföras under det närmaste året vad gäller de finansiella tjänsterna. Det bemyndigande som vi nu skall fatta beslut om gäller så länge som det handlar om betalningsförmedling. Förändras inriktningen på betalningsförmedlingen måste regeringen självfallet gå till riksdagen med detta. Fru talman! Det har väckts några motioner med anledning av denna proposition. Moderaterna vill inte utvidga verksamheten för Postgirot Bank AB. Jag tycker till skillnad från Karin Falkmer att den här propositionen inte utökar Postgirot Banks verksamhet på något nämnvärt sätt. De förändringar som görs ändrar inte på något sätt Postgirot Banks inriktning när det gäller att bedriva rikstäckande kassaservice, betalningsförmedling och viss finansiell verksamhet. Nu har Postgirot i stället getts möjlighet att konkurrera på samma villkor som de privata aktörerna i fråga om att tillhandahålla betalningsförmedling. Vänsterpartiet har i sin motion en motsatt inriktning. Där vill man att Postgirot skall utveckla både en sparkontorörelse och ge krediter som är längre än ett år. Än en gång vill jag påpeka att inriktningen för Postgirot Bank är att vara en betalningsförmedling, och att restriktioner skall finnas även fortsättningsvis vad gäller t.ex. utvecklingen av en sparkontorörelse. Frågan om Postgirot Bank AB:s framtida inriktning har också väckts i motionerna. Den frågan är inte aktuell i denna proposition. Här tar man bara upp frågan om vissa förändringar i den finansiella delen. AB och staten ut. Därför måste ett nytt avtal tecknas under 1996. På Kommunikationsdepartementet arbetar man med att utreda denna fråga. En departementspromemoria kommer att utarbetas med förslag till framtida regelsystem på postområdet. Den skall skickas på remiss innan årets slut. Den kommer sedan till en del att ligga till grund för en proposition om postverksamhet m.m. Motionärerna har anledning att då återkomma med sina förslag om Fru talman! Med det anförda yrkar jag härmed bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 3
Fru talman! De förändringar som regeringen har föreslagit och som både Laila Bäck och jag har beskrivit är väsentliga. Vi har i denna kammare beslutat att det skulle göras en utvärdering av de förändringar som genomfördes i och med Postens bolagisering. Denna utvärdering har vi inte sett röken av. Jag vill fråga Laila Bäck vad hon grundar sin uppfattning på.

Denna skrivning som utskottets majoritet står bakom plus det förhållandet att den utvärdering som vi har varit med om att besluta inte har gjorts gör att jag ställer frågan till Laila Bäck: Vad grundas det här förslaget på?
Fru talman! Förslaget leder till ett bemyndigande, och bemyndigandet handlar bara om en betalningsförmedling. När det gäller vikten av en uppföljning, som Karin Falkmer betonar, står det i betänkandet att det är viktigt att fortlöpande följa upp detta beslut. Från regeringens sida anser man att propositionen är ett exempel på en typ av uppföljning.
Fru talman! Det råder ingen tvekan om att detta är mycket tvivelaktigt. Det har inte gjorts någon utvärdering, utan vad man har gjort är att man har lyssnat på en av de konkurrerande parterna, nämligen Posten. Man har lyssnat i vissa delar men inte i andra. Detta är anmärkningsvärt, och det innebär att man bereder den statligt ägda Postgirot Bank AB en avsevärt större spelplan. Även när det gäller värdepappersrörelsen är förändringen väsentlig.
Fru talman! Jag vill inte förlänga debatten på något sätt. Men våra anföranden visar att vi ideologiskt ligger ganska långt ifrån varandra i frågan, så vi kommer nog inte längre i debatten i dag. Men avsikten med propositionen är att Postgirot skall få en bättre möjlighet att konkurrera med affärsbankerna.

Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka utskottet för de skrivningar som har avlämnats med anledning av propositionen och min motion. Anledningen till att jag har engagerat mig i frågan är behovet av en ökad konkurrens inom bankmarknaden. Generellt gäller att ju fler företag som uppträder på en marknad, desto mindre är risken för ett konkurrensbegränsande beteende, och desto större är möjligheten till ett brett utbud av varor och tjänster av hög kvalitet och till konkurrenspressade priser. På bankmarknaden betyder konkurrenspressade priser framför allt att konsumenterna får lägre utlåningsräntor och högre inlåningsräntor, dvs. att räntemarginalen minskar. En skarp konkurrens på en marknad medför också, visar erfarenheten, att konsumenterna får större valfrihet och bättre service. Bankmarknaden utgör inget undantag. En ökad konkurrens på bankmarknaden kan således förväntas bidra till bl.a. minskade räntemarginaler. Dessa har varit relativt höga under de senaste åren. Den höga räntemarginalen kan främst förklaras av bankkrisen men även av en ofullständig konkurrens. Den svenska bankmarknaden har av tradition dominerats av ett fåtal stora aktörer. Det höga ränteläget har inneburit påfrestningar, både på hushåll och på företag. En ökad konkurrens och lägre marginaler är därför önskvärt även sett från ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv. Härigenom kan den ekonomiska tillväxten stimuleras genom ökad privat efterfrågan och ökade investeringar. Jag tycker, som jag skrivit i motionen, att förslagen är bra men ej tillräckliga. Jag betraktar därför förslagen som enbart ytterligare steg på vägen mot en postbank med fullständiga bankrättigheter. Fru talman! Jag har därför för avsikt att återkomma i ärendet.
Fru talman! Nu har vi hört två socialdemokratiska företrädare. Den ena lägger ut litet dimridåer och säger sig inte vilja göra Posten till en regelrätt bank, vilket jag hoppas är sant. Men den andra vill däremot göra det. Det som Krister Örnfjäder talar väl om, konkurrens, kan jag hålla med honom om. Men varför då inte stödja reservationen från Moderaterna och Folkpartiet om att privatisera Postgirot Bank AB och Posten Fondkommission AB? Därmed skulle de ges möjlighet att verkligen utvecklas och konkurrera fritt. Då skulle antalet spelare öka. Men hittills är erfarenheterna av statligt ägda banker så förfärande dåliga exempel, så den linjen kan väl inte vara ett led i en förbättrad konkurrens och en fungerande bankverksamhet i vårt land.
Fru talman! Jag för min del tycker att de privata bankernas spår förskräcker. Det finns all anledning att bland alla dessa privata alternativ också ha ett statligt alternativ. Jag tycker att det är svar nog på Karin
Fru talman! Då kan jag bara be Krister Örnfjäder att se hur mycket av bankstödet, vilket har kostat oss så mycket, som just den statliga Nordbanken står för.
Fru talman! Men det finns även andra privata alternativ som också har fått stöd genom bankgarantin. Det finns ingen anledning att belasta Posten med de eventuella misstag som andra banker har gjort. Vad jag är ute efter är att man skall göra Posten till ett bankalternativ.

Fru talman! Per Lager har frågat mig om den israeliske medborgaren Mordechai Vanunu, som år 1988 av det israeliska rättsväsendet dömts till 18 års fängelse för högförräderi, och vilka möjligheter regeringen har att agera i frågan. Fallet Mordechai Vanunu är speciellt, eftersom det utöver att gälla en enskild människas mänskliga rättigheter också skapat en diskussion i gränslandet mellan etik, straffrätt, folkrätt och internationell politik. Vanunu arbetade tidigare som tekniker vid en israelisk kärnforskningsanläggning. I oktober 1986 publicerade en brittisk tidning, med hans medverkan, uppgifter som indikerade förekomsten av ett israeliskt kärnvapenprogram. Mordechai Vanunu har lagförts och dömts i Israel för ett brott som rört Israels nationella säkerhet. Nationell lagstiftning för sådana brott är över lag sträng, och påföljden blir oftast fängelse under mycket lång tid. Utrymmet för omvärldens agerande är begränsat i nationella angelägenheter. Däremot är det angeläget att även personer som dömts exempelvis för brott av det här slaget inte utsätts för en grym och omänsklig behandling. Det faktum att straffet skulle avtjänas i det närmaste i total isolering på en mycket liten yta under kanske hela straffperioden gör att det klart står i strid med internationellt erkända normer på de mänskliga rättigheternas område. Fru talman! Israels ratifikation av bl.a. 1966 års konventioner om mänskliga rättigheter och 1984 års tortyrkonvention ålägger den israeliska regeringen att verka för att myndigheterna vidtar åtgärder som är i överensstämmelse med internationella förpliktelser. Jag anser det angeläget att de israeliska myndigheterna vidtar de åtgärder som kan vara nödvändiga för att Mordechai Vanunus mänskliga rättigheter garanteras och respekteras. Det är viktigt att det internationella regelverket på området för de mänskliga rättigheterna tillämpas i praktiken. Detta är något som Sverige inte försummar att poängtera vare sig i det bilaterala eller multilaterala samarbetet. Jag kan försäkra Per Lager att den svenska ståndpunkten även gäller detta fall. Regeringen kommer att följa fallet noga för att få fram mer information och för att utifrån denna kunna agera.
Fru talman! Utrikesministern! Jag tackar för svaret, som jag tycker speglar både ett medmänskligt engagemang och en vilja att försöka göra något. Mordechai Vanunu är en av alla de människor som runt om i världen, i nutid och i historien, handlade efter en högre och mera allmänmänsklig princip och moral. Mänsklighetens säkerhet gäller för mer än lojaliteten mot det egna landet och dess regering. Några enstaka av alla dessa rakryggade, orädda, osjälviska och rättänkande människor får - oftast först i efterhand och framför allt efter sin död - makthavares beundran. De får utmärkelser, det reses statyer över dem och de används som förebilder för yngre och kommande generationer. Mycket av den allmänna rättsuppfattningen tror jag bygger just på dessa enskilda människors handlingar. Mordechai Vanunu betalar ett mycket högt pris för sitt modiga handlande. Han har nu i en trång cell avtjänat 9 år av sitt 18-åriga fängelsestraff. Nobelpristagare och vetenskapsmän har protesterat. EU parlamentet har protesterat, och Amnesty International betecknar straffet som grymt, omänskligt och förnedrande. Trots detta händer ingenting. Israel har, som utrikesministern nämner i svaret, skrivit under konventionen om mänskliga rättigheter och tortyrkonventionen. Det förpliktar. Sverige har i många andra liknande fall med kraft, och jag vågar säga med framgång, vågat visa världen vad vi tycker. Men såvitt jag har förstått har det ännu inte hänt när det gäller Mordechai Vanunu. Kan utrikesministern korrigera mig på den punkten? Information finns, och möjligheter att påverka finns också. Sverige kan bl.a. framföra klagomål till FN om att Israel bryter mot konventionen om de mänskliga rättigheterna. Kan utrikesministern tänka sig den möjligheten och i så fall när? Sverige kan också på diplomatisk väg direkt till Israel framföra klagomål. Kan utrikesministern tänka sig den möjligheten och i så fall när? Hur regeringen handlar grundlägger en viktig princip, nämligen vad Sverige som nation generellt sett kan göra när det sker en uppenbar kränkning av människor i andra länder. Om situationen för Mordechai Vanunu skall kunna förbättras måste ärendet enligt min mening aktualiseras på alla nivåer, även den nationella nivån. Fru talman! Jag skrev detta som en interpellation, eftersom jag hoppades att flera partier skulle ställa upp i den här diskussionen för att ge sina synpunkter.
Fru talman! Jag tror att det är välgörande att också enskilda fall som har en principiell bäring på detta sätt blir föremål för en diskussion i den svenska riksdagen. Det i sig kan påverka ett skeendet. Jag hoppas också att Per Lager tar till sig vad jag faktiskt har sagt i mitt svar, som inte saknar kritik vad gäller behandlingen av Vanunu. Jag sade mycket tydligt att det här är en behandling som jag betraktar som grym och omänsklig. Vad kan man då göra? Man kan ha kontakter med israeliska myndigheter där man hör sig för om hans situation. När vi har gjort det nu har vi fått veta att under senare tid har man försökt lätta något på hans isolering. Han har erbjudits att få tillstånd att motta telefonsamtal från sin familj. Han har erbjudits tillgång till en dator, videobandspelare osv. för att något underlätta hans mycket svåra situation. Han har fått det här erbjudandet av fängelsemyndigheterna. Intresset för hans fall och att vi visar det intresset genom att direkt förhöra oss om hans situation är sådant som kan påverka. Vi har vänskapliga och goda kontakter med Israels regering. Israel är en rättsstat. Då är det den här vägen man skall gå, menar jag. Ett konstruktivt intresse i den här frågan är nog det som bäst kan påverka - det är jag rätt övertygad om.
Fru talman! Det som utrikesministern här senast sade gläder mig. Att påverka ett vänligt sinnat land på detta sätt är kanske en framkomlig väg när det gäller de praktiska omständigheterna kring ett fängelseliv. Jag hoppas att det sker kontinuerligt i kontakterna med israeliska myndigheter. Jag ser också frågan i ett kanske litet större perspektiv när det gäller människor som handlar efter en högre etisk moral, nämligen att mänskligheten går före sådant som ett enskilt lands säkerhetspolitik osv. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man för upp frågan till FN-nivå och där för diskussioner. Är det riktigt att människor som handlar på det sättet skall få sådana här straff? Är det något som vi i omvärlden kan ställa upp på? Vi har haft liknande fall som efter väldigt många år avlöpt lyckligt. Mandela är ett exempel. Hela världen ställde ju upp där. Bojkotter osv. förekom. Allt detta hade ju med apartheidpolitiken att göra. Där kunde vi se hur mycket enskilda länders påtryckningar trots allt kunde betyda. Detta var alltså viktigt. Jag önskar således att utrikesministern i det här fallet inte bara utvecklar kontakterna med Israel utan att det sker också på FN-nivå.
Fru talman! Vad gäller det som Per Lager nu tar upp är det ofta en filosofisk fråga - naturligtvis också en mycket praktisk fråga. När det gäller den skärningspunkt som alltid finns mellan etik, ett lands straffrätt, folkrätt och internationell politik är det inte alltid enkelt att hitta rätt. Vi har säkerligen, länder emellan, olika åsikter där. Jag håller med om att den debatten måste föras. Det ligger väldigt mycket, precis som Per Lager säger, i FN:s ädla mål, att den debatten måste föras. Ändå måste vi, när vi erkänt stater, också erkänna deras suveränitet över lagstiftning. Det kan också vara svårt att utifrån sätta sig in i olika rättsfall. Man kan göra det som privatperson, men regeringar har litet svårare att göra det. Att diskussionen om etik och den internationella politiken också i förhållande till det rättsliga systemet måste föras som en generell företeelse håller jag verkligen med Per Lager om.
Fru talman! Jag är glad för svaret sammantaget. Därmed ser jag ett hopp för Mordechai Vanunu och hans sak. Med detta vill jag tacka så mycket för den här debatten.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Pierre Schori för svaret på min interpellation. Jag har i bakgrundstexten till mina frågor gett en beskrivning av ett samhälle som visar alla tecken på diktatur. Det handlar om en totalitär enpartistat med en diktator, Fidel Castro, i spetsen sedan lång, lång tid tillbaka. Det förekommer förföljelser och trakasserier av alla som ägnar sig åt politisk verksamhet utanför det enda partiets ram. Yttrande-, åsikts-, mötes och, i vissa fall, religionsfrihet undertrycks systematiskt trots att konstitutionen garanterar viss religionsfrihet. I praktiken utsätts människor som söker utöva dessa för oss självklara rättigheter för ständiga övergrepp. 600 samvetsfångar finns i fängelser, enligt Amnesty International, och de avtjänar fängelsestraff på ibland fyra och ända upp till tio år. Det finns även fall där människor har suttit längre än så i fängelse. Jag måste uttrycka min häpnad över att Pierre Schori inte med ett enda ord berör dessa vidriga förhållanden och den omänskliga press som så många människor tvingas leva under på Kuba. Är Pierre Schori beredd att kraftigt ta avstånd från det mönster av repression som träder fram när det gäller människorättskämpar, oliktänkande och även på senare tid journalister som inte återfinns i den regeringsstyrda pressen? Är det Pierre Schoris uppfattning att allt förtryck av mänskliga rättigheter har någon relevans när det gäller att ge bistånd och att ha handelsförbindelser och kulturella förbindelser? Är det inte så att man måste klargöra för den kubanska regimen hur man ser på deras sätt att behandla människor? Vad är det för signaler vi ger till de människor som har sökt skydd i vårt land, när vi menar att de utan fara för förföljelse kan återvända till ett sådant Kuba? Var slutar trakasserier och var tar förföljelse vid? Är den marginalisering som innebär att det blir omöjligt få ett arbete acceptabel? Är hot, social isolering, utstötning, kollektiva avskydemonstrationer, konstant övervakning, ryktesspridning, husrazzior, psykisk och fysisk misshandel och anklagelser för att ha begått kriminella brott, fast man bara fredligt har velat utnyttja sina normala mänskliga rättigheter, nog för att man med rätta skall anse sig förföljd? Pierre Schori förbigår också, med något som skulle kunna tolkas som iskall tystnad - men det vill jag inte göra - de uppgifter om psykisk och fysisk repression som försiggår på vanliga polisstationer, där säkerhetstjänsten brukar ha ett rum, eller på säkerhetstjänstens illa beryktade Villa Marista, dit politiskt obekväma tas. Och det skall inte mycket till för att man skall betraktas som politiskt obekväm på Kuba. En advokat som har kontakt med flera av de asylsökande kubanerna i vårt land har i några fall - än så länge är tre fall helt belagda, men flera är på gång - fått klara belägg för att våldtäkter har utförts. Han har haft mycket lång kontakt med människor från de latinamerikanska länderna och känner väl till det förtryck och den förföljelse som har utövats av andra latinamerikanska länder mot medborgarna. Han menar sig dock aldrig tidigare ha mött människor som är så rädda och ångestfyllda, som har fått sitt självförtroende så undergrävt som en del av dessa kubaner. Enligt hans mening verkar repressionen på Kuba vara mer psykiskt raffinerad, mer sammansatt, komplicerad och värre än på de flesta andra håll som han känner till. Grova övergrepp med sadistiska inslag förekommer också. Vi kan väl rimligtvis inte ge signalen att det är okej att skicka tillbaka människor till ett sådant system. Jag frågar Pierre Schori om vi verkligen kan ärligt säga: Du kan återvända utan risk till ett sådant system. En annan fråga som jag skulle vilja ta upp är vad som är Kubas stora problem. Enligt mitt sätt att se är det förljuget att påstå att det amerikanska embargot är Kubas stora problem. Visst är det ett problem och visst skapar det problem - det är jag helt medveten om, och jag vill klart och tydligt säga att jag inte förordar ett embargo. Jag skulle vilja påstå att det är Fidel Castro som är Kubas problem. Det är det ogudaktiga kommunistiska systemet som är Kubas problem. Att bara tala om embargot utan att samtidigt ta upp de vidriga förhållandena, som måste förändras för att människor skall kunna leva ett anständigt liv, klingar falskt i mina öron. Vill Pierre Schori se ett radikalt förändrat system på Kuba eller bara ta bort embargot?